Herr talman! Under slutet av 1960-talet och framför allt under 1970-talet var det populärt att driva vad man kallade en aktiv näringspolitik med ett statligt företagande. Erfarenheterna från den politiken har inte varit särskilt positiva. Under en lång tid har det skett en betydande partipolitisering av många av de statliga företagens verksamhet. Man har tenderat att ha en särskild moral och ett särskilt ansvar inom de statliga företagen när det gäller hur man skall bete sig och agera i olika situationer. Skiljelinjen mellan rollen som statlig ramgivare och rollen som företagare har blivit otydlig. Många gånger har blotta misstanken gjort det tvivelaktigt när staten har satt upp ramarna men samtidigt varit en av medaktörerna på marknaden. Under senare år har man i riksdagen med stor majoritet fastslagit att statliga företag skall bedriva sin verksamhet på samma villkor som motsvarande privata företag. Samma slutsatser har man dragit i en lång rad parlament runt om i Västeuropa, i länder med betydande statliga företags Prot. 1988/89:126 sektorer. Där har man dock dragit ytterligare en slutsats, nämligen att det — 1 juni 1989 faktum att man har statliga företag som drivs på samma villkor som motsvarande privata företag inte utgör något skäl till att de behöver förbli i statlig ägo. Vi har därför kunnat se hur man i land efter land har genomfört omfattande privatiseringar. Det har skett i Västtyskland, Storbritannien, Frankrike, Spanien och Italien. Man har även genomfört nya omfattande privatiseringar i Japan, som redan är i hög grad privatiserat. Vi har i ett stort antal kammardebatter om privatisering av statliga företag ställt den fråga som man har ställt i andra länder: Varför skall statliga företag, som skall driva sin verksamhet på exakt samma villkor som motsvarande privata företag, behöva vara kvar i statlig regi när skattebetalarnas pengar behövs på så oerhört många andra områden? Därför tar vi naturligtvis med extra stort intresse del av en ny expertrapport publicerad i departementsserien så sent som i går. Under rubriken ”Sälj ut, satsa nytt — recept för staten som ägare” drar man slutsatser som är väldigt lika dem som vi tre borgerliga partier har förfäktat under många år. Man skriver bl.a. att slutsatsen blir att de statsföretag som har lönsamhet som övergripande mål bör kunna säljas ut i sin helhet. Man skriver vidare att det inte råder någon oenighet mellan de olika blocken i svensk politik om de allmänna samhällsmålen, utan skillnaderna uppkommer när det gäller synen på ägandet. Det hävdas att man borde främja näringslivets effektivitet och förnyelseförmåga. Det skulle man kunna göra genom att staten i stället för att vara passiv ägare försöker finna nya privata ägare till de statliga företag som bedrivs under konkurrens. Herr talman!

Vi skulle dock kunna lägga till några argument, som vi tycker är centrala när det gäller privatiseringen av de statliga företagen. Försäljning av statliga företag har inte bara med förnyelseförmåga och effektivitet i näringslivet att göra. Vi ser, precis som man gör i alla andra länder i Västeuropa, en betydande möjlighet till att skapa en reell ägandespridning genom att låta hela svenska folket få vara med och köpa in sig i de statliga företagen. Så har man gjort i många länder i Västeuropa. I flera fall har man gjort det i strid med socialdemokratiska partier. I vissa fall har det i stället varit socialdemokratiska partier som har förfäktat dessa idéer. I nästan alla fall har man dock när privatiseringarna väl har varit genomförda instämt i dem i efterhand. Förutom ägandespridningen tycker vi att effektivitetsskälen — som utredaren framför allt har hängt upp sitt resonemang på — är starka. Vi tycker att det är bra att företag har kompetenta ägare, som kan tillföra företagen någonting och utgöra en motvikt mot aktiva och många gånger skickliga företagsledningar. Det är inte bara företagsledningen som skall styra ett företag. Vi tror att det behövs aktiva ägare liksom aktiva och kunniga styrelser. När man säger att statliga företag skall bedrivas på samma villkor som motsvarande privata, tror vi att man också måste se till att de får den kunnighet, 103 kompetens och tillgång till den fria riskkapitalmarknaden som många av de statliga företagen står utan. Ett mycket starkt skäl till privatisering tror vi vidare är att man skall kunna ta till vara det kapital som staten har bundit i den statliga företagssektorn genom investeringar under kristider eller i nytt företagande. Om man återfår kapitalet till statskassan har man möjlighet att amortera statsskulden och att försöka sätta ett tryck nedåt på räntor och därmed på inflationen. Därmed får man även möjligheter att stärka den svenska konkurrenskraften. I dessa dagar när man vill försöka kyla av den svenska ekonomin och dra in köpkraft finns det all anledning att försälja statliga företag och på så vis ta in pengar till statskassan. Det vore en åtgärd som även skulle gynna effektiviteten och ägandespridningen. Den skulle även skapa mera ordning och reda i näringspolitiken, eftersom spelreglerna skulle bli klarare i och med att staten inte skulle uppträda både som aktör och ramgivare för hur näringspolitiken och företagandet skall fungera här i landet. Socialdemokraterna har under senare år gjort några mindre försök till privatiseringar. Man har sålt ut minoritetsposter på börsen i ett antal statliga företag. Vi tycker dock att man har tillämpat fel metoder vid flera tillfällen. I fallet Procordia använde man graderad rösträtt. Staten kan på det sättet, i enlighet med vad vissa socialdemokratiska ekonomer säger, behålla ett starkt inflytande oavsett hur stort ägandet är. Det tycker vi är fel princip. Skall man sälja, skall man sälja i så många delar till så många enskilda personer som det är möjligt. I Procordias fall var det huvudsakligen stora ägare och institutioner som fick köpa i stället för de många små människorna. Vi noterar att PKbanken är unik inte blott genom att den har en så stor ägare som staten utan också genom att den har en bolagsordning som ger de stora ägarna ett otroligt stort inflytande i banken. Inte i någon annan bank i Sverige saknas någon form av begränsning av rösträtten på bolagsstämman. Konstruktionerna är många och olika, men de är ganska omfattande och innebär att de största ägarna ofta inte får rösta på bolagsstämman för mer än några få procent. I den statligt dominerade PKbanken får både Erik Penser och staten rösta fullt ut för sina aktier. Det tycker vi är principiellt felaktigt. Det skapar fortsatt ägandeoch maktkoncentration. Herr talman! Den trepartimotion från moderata samlingspartiet, folkpartiet och centerpartiet som detta betänkande i huvudsak grundar sig på har tillkommit efter ett antal år av stor enighet i utskottet mellan de tre borgerliga partierna i synen på det statliga företagandet. I reservation 1 har vi radat upp de huvudsakliga skälen för det statliga företagandet. Vi preciserar där vad vi tror är en rimlig takt för försäljningen av statliga företag, att man säljer statliga företag för åtminstone 15 miljarder under en treårsperiod. Vi går även in på principerna för försäljningen av statliga företag i reservation nr 2. Där konstaterar vi att ägandespridning i samband med försäljningen är något för oss centralt. Vi pekar också på att varje enskilt företag är ett fall i sig i och med att många av företagen har stora olikheter och mycket speciella förhållanden. Av den orsaken finns det anledning att särbehandla varje företag, för att finna de bästa metoderna för att ta till vara företagets intressen. Reservation 4 gäller försäljning av dotterbolag till Celsius Industrier. Vi — Prot. 1988/89:126 har kanske inte sett detta företag som det lättaste företaget att sälja 1 juni 1989 omedelbart. Vi har dock principiellt inget emot försäljningar av dotterbolag till Celsius Industrier. Vi tror att det är positivt och att det även skulle minska statens kapitalbindning. Men vi inser att det kan behövas fortsatta struktureringsåtgärder för att det över huvud taget skall vara möjligt att sälja en del av dotterbolagen. Synen på affärsverkens verksamhet utvecklar vi i reservation nr 6. Där konstaterar vi att den konkurrensutsatta delen av affärsverkens verksamhet bör ske i aktiebolagsform och bli föremål för privatisering, om den inte redan finns i aktiebolagsform. Vi menar att det är fel att blanda ihop myndighetsutövning, i vissa fall monopol, med olika former av affärsdrivande verksamhet. Man riskerar alltid i sådana fall att blanda ihop prissättning och vilken del av verksamheten som ger vinst och vilken del som ger förlust. Det vore klarare och riktigare att få en uppdelning. De konkurrensutsatta delarna kan, som sagt, med fördel överföras i enskild ägo. I reservation 8 preciserar vi oss något med anledning av ett antal enskilda motioner när det gäller domänverket. Vi menar att stora delar av domänverkets skogar och jordbruk bör kunna erbjudas brukarna eller tillföras angränsande jordbruk, så att man kan skapa en bättre regional sysselsättning och många gånger få en bättre skötsel av verksamheten. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till reservationerna 1, 2,4, 6 och 8.

Herr talman! Detta betänkande handlar om det starka samhället. Vi reservanter företräder dem som i detta sammanhang vill arbeta för ett allt starkare samhälle. Detta skall åstadkommas genom att man fördelar uppgifter mellan staten och näringslivet. Vi förordar en linje som innebär att det som kan skötas bäst av enskilda också skall skötas av dessa. Det innebär enligt vår uppfattning att stora delar av den statliga verksamheten bör säljas ut i syfte att stärka det svenska samhället, göra det mer konkurrenskraftigt och mer lämpat att ta upp konkurrensen med omvärlden. Vi noterar att det inom den svenska socialdemokratin finns en växande förståelse för att den väg vi förespråkar är den riktiga. Ett uttryck för detta är att det i den utredning som Per Westerberg nyss talade om, som har gjorts av Jan Olsson, tidigare utredningschef på Metallindustriarbetareförbundet, föreslås att betydande delar av den statliga affärssektorn skall säljas ut. I går presenterades också en undersökning av hur fackliga tjänstemän, säkert från olika partier, såg på frågan om privatisering. Den visade också att en betydande majoritet av dem som företräder facket tyckte att det var riktigt att stat och kommun inte drev verksamhet som enskilda personer, näringslivet gemenligen kallat, skulle kunna sköta bättre. I det betänkande vi behandlar i dag finns inte mycket i det som framförs av den socialdemokratiska majoriteten i utskottet som återspeglar den önskan att stärka samhället som vi har från den borgerliga sidan. Det beklagar vi. Vi tycker att det skulle vara bra att göra som reservanterna föreslår, också ur den synpunkten att man därigenom skulle skapa ett rättvisare samhälle. 105 Staten skulle alltså koncentrera sig på sin uppgift, att övervaka och se till att det näringslivet sköter sköts på rätt sätt, dvs. enligt lagar och förordningar. Staten skulle även se till att företagen fick verka på lika villkor. Det skall inte vara så att vissa företag har särskilda relationer till statsmakterna, genom att de har staten som ägare. Förutsättningen för att staten skall kunna göra en korrekt och konkurrensneutral bedömning är förvisso att staten själv inte är ägare. Staten skall svara för den mycket viktiga uppgiften att stifta lagar och kontrollera att de åtlyds av de berörda företagen. Företagen skall vara ägda på ett likartat sätt, och inget av dem skall stå i särskild närhet till staten genom statligt ägande. Herr talman! Jag är övertygad om att vi så småningom kommer att gemensamt gå åt det håll som reservanternas yrkande leder. Socialdemokratin i kammaren kommer att förstå vad en majoritet av svenska folket önskar och ta den väg som vi reservanter här har förordat. Jag yrkar bifall till de reservationer som stöds av folkpartiet, moderaterna och centerpartiet, med undantag för en reservation som från den borgerliga sidan stöds av enbart centern.

Herr talman! De frågor som tas upp i denna debatt är frågor som har diskuterats vid många tidigare tillfällen här i kammaren, bl.a. våren 1988. Det skulle vara ganska frestande för mig att nöja mig med att hänvisa till tidigare anförande, nr 59 i protokoll 126 från den 25 maj 1988. Men jag skall ändå avstå från detta och i stället utnyttja tillfället till att utveckla några synpunkter på detta område. Ett spritt enskilt ägande och en fri konkurrens är grundbulten i en vital ekonomi. Där privat decentraliserat ägande och företagande finns, där finns också den bästa grunden för ett ökat välstånd. Utan tvivel har samhället två viktiga uppgifter. Den ena uppgiften, vilken väl är den främsta, är att ange ramarna och förutsättningarna för bedrivande av industriell verksamhet. Den andra kan vara att bedriva verksamhet i egen regi inom områden där det finns ett stort samhälleligt intresse. Staten kan också driva företag genom eget ägande för att uppnå övergripande mål. Om man studerar den flora av företag som finns på det statliga området finner man att det i dag finns ca 165 statliga företagsgrupper, som i sin tur äger större eller mindre delar i ytterligare ca 900 olika bolag. Företagen inom den statliga företagssektorn varierar avsevärt när det gäller storlek, och de representerar en mängd olika verksamheter från stål och skog till restaurangrörelse och tillverkning av nyponsoppa, m.m. Det finns affärsverk, kreditinstitut, industriföretag och bolag som har ålagts speciella uppgifter. Exempel på verksamhet med sådana speciella uppgifter, vilken jag inte ifrågasätter, är Systembolaget och Penninglotteriet. Det finns ett samhällsintresse av att dessa ägs av staten. Men varför skall staten ägna sig åt restaurangrörelse? Varför skall staten driva hamburgerbarer? Varför skall staten tillverka nyponsoppa? Jag skulle gärna vilja ha svar på dessa frågor av Leif Marklund. Vilka motiv finns det till att staten skall stå som ägare av sådana företagsgrupper? Självfallet skall det finnas statliga företag, det är inte detta jag ifrågasätter. Men statliga företag skall i första hand verka inom sådana områden där staten har ett särskilt ansvar och där staten är väsentligt mycket bättre på att bedriva företagsamhet än enskilda och kooperativa företag. Staten har ett ansvar för att upprätthålla likvärdig service över hela landet. Det gäller t.ex. telenätet, järnvägsnätet, flygplatser och post. Sådana funktioner skall kvarstå i statens ägo. Men det finns många andra statliga verksamheter som med fördel kan försäljas. I vissa situationer kan det vara nödvändigt att säga att endast staten kan mobilisera resurser för att lösa särskilda omstruktureringsproblem eller genomföra omfattande utvecklingsprogram. Det kan också finnas beredskapsskäl och regionala skäl till att det är nödvändigt med statlig företagsamhet. En sak är emellertid viktig, nämligen att statligt ägande inte får bli ett självändamål. En försäljning av statliga företag eller delar av statliga företag behöver ju inte innebära att statens tillgångar minskar, eftersom intäkterna från en försäljning av statlig verksamhet kan användas till offensiva investeringar i infrastruktur, i järnvägar, i tele, i kommunikationer eller till skuldsanering. I rapporten från finansdepartementet — ”Vad ska staten äga?” — som tidigare talare har åberopat finns det en hel del mycket intressanta ställningstaganden och förslag. Det är en rapport som jag är övertygad om kommer att resultera i förslag från regeringen i ett eller annat avseende. ”Flera av de gamla statsföretagen fyller inte längre något politiskt ändamål. Därför kan de säljas. I stället skulle staten kunna utveckla ny företagsamhet på andra områden och stärka de befintliga företag som är kvar i statens ägo.” Dessa meningar överensstämmer väl med reservationerna från folkpartiet, centerpartiet och moderaterna. De överensstämmer också med den trepartimotion som bildar underlag för detta betänkande. Jag vill också citera vad som står på s. 87 i rapporten: ”Kvarstår staten som ägare bör det vara i minoritetsposition. Då kan staten lättare hävda politiskt bestämda mål av industrioch sysselsättningspolitisk karaktär och behöver inte ta på sig rollen som företagsledare.” Jag hoppas att Leif Marklund och andra socialdemokrater noggrant läser denna rapport, eftersom det kan vara en bra förberedelse för kommande debatter som vi kommer att ha i detta ämne. Jag är nämligen övertygad om, vilket Hadar Cars antydde, att dessa förslag kommer att återkomma till riksdagen från socialdemokraterna, åtminstone så länge socialdemokraterna fram till 1991 sitter i regeringsställning. Jag vill erinra om vad som sades i 1988 års valrörelse. Då riktade socialdemokraterna en enorm kritik mot centerns, folkpartiets och moderaternas förslag om utförsäljning av olika statliga företag. Det som då var fel återfinns i dag tryckt i en rapport från finansdepartementet. Hur känns det, Leif Marklund?

Jag tror att Rune Jonsson m.fl. socialdemokrater under de närmaste åren kommer att få anledning att revidera sina uttalanden från tidigare debatter. Det som i fjol kallades befängt finns i dag med i en rapport från finansdepartementet, som är högsta visdom i stora delar av de socialdemokratiska leden. Det finns motiv för staten att sälja ut verksamhet. Som Per Westerberg och Hadar Cars har påpekat är det vår bedömning att det under den kommande treårsperioden bör genomföras en försäljning av statlig verksamhet till ett värde i storleksordningen 15 miljarder kronor, varav minst 4 miljarder kronor under nästkommande år. Detta skulle innebära att man får en minskad belastning på statsbudgeten genom att räntekostnaderna minskar och genom att man kan få en minskad belastning i storleksordningen 400 milj.kr. för ett helt år. I den rapport som jag har hänvisat till handlar det om helt andra siffror när det gäller företag som kan säljas ut. Det talas om 40 miljarder kronor. De förslag som vi har lagt fram och de värderingar som vi har gjort är mycket begränsade i förhållande till de tankegångar som finns på finansdepartementet enligt den här rapporten. När det gäller försäljning av statlig företagsamhet ställer vi vissa krav, och det är nödvändigt att ha riktlinjer för försäljningen. För det första måste målet vara att åstadkomma stor ägarspridning. Decentralisering måste väljas före centralisering, och det får inte heller ske någon diskriminering av småsparare till förmån för större kapitalplacerare. För det andra är det viktigt att aktier i statliga företag säljs i så små poster som möjligt för att småsparare skall gynnas. Om för stora aktieposter säljs kommer de små aktiespararna att diskrimineras. För det tredje måste de anställda få möjlighet att bli delägare i företagen. Därigenom får de också ett ökat medinflytande. Detta markeras genom ett spritt ägande. För det fjärde är det viktigt att den s.k. allmänheten får tillfälle att, efter klart fastställda principer, teckna aktier i statliga företag. Och målet måste vara att åstadkomma största möjliga ägarspridning och att prioritera småsparare. i För det femte är det viktigt, när kapitalmarknadens ordinarie aktörer vill komma in i detta sammanhang, att välja sådana aktörer och institutioner som ägs av många — aktiefonder och pensionsstiftelser i stället för löntagarfonder. Detta har också till syfte att motverka ett koncentrerat ägande. Jag vill fråga Leif Marklund om han ställer sig bakom de fem principer som jag har angett. Herr talman! Det finns också skäl att hänvisa till de internationella erfarenheter som finns då det gäller försäljning av statliga företag. Det har i andra länder visat sig att det går att åstadkomma en förmögenhetsuppbyggnad i hushållssparandet. Det går att stimulera hushållssparandet genom försäljning av statliga företag. Det vore önskvärt även i det här landet, eftersom vi har ett mycket negativt sparande. Herr talman! Med detta ber jag att få yrka bifall till de reservationer som centern har undertecknat. Jag gör det i förvissning om att de reservationerna — Prot. 1988/89:126 efter något år kommer att omfattas av dem som i dag utgör utskottsmajorite — 1 juni 1989 ten i det här betänkandet.
Herr talman! Jag vill först yrka bifall till de tre reservationer som vpk har ensamma eller tillsammans med andra partier och som är fogade till detta betänkande. Jag skall ägna detta anförande åt den mera principiella och ideella frågan angående statligt ägande av företag. Framför allt gäller det de statliga företagen i Norrbotten, där de statliga företagen dominerar på ett i jämförelse med andra län mycket starkt sätt. När man en gång beslutat sig för att bryta malm i Kiruna var det i första hand ett utländskt bolag som påbörjade denna verksamhet. Sedan kom trafikaktiebolaget Grängesberg-Oxelösund med i bilden. Så småningom fattades det ett beslut i riksdagen om ett helägande av LKAB, och trafikaktiebolaget Grängesberg-Oxelösund löstes ut. När Norrbottens järnverk anlades var det på basis av ett stort behov av stål under efterkrigstiden. Det var alltså en strategisk investering i ett läge då man trodde att det fanns en säker och bra marknad. Det ansågs vara ett förädlingskomplement till den egna gruvdriften. Efter kriget förelåg det en underinvestering, dvs. ett underskott på skogsindustrikapacitet i det här landet inom massaindustrin jämfört med de virkestillgångar som fanns. Detta fick bönder att investera i nya skogsindustrier, och det fick staten att investera i nya skogsindustrier. Det kom också andra investeringsbeslut av liknande art. Mot bakgrund av att staten är en jättestor skogsägare i Norrbotten och en mycket stor skogsägare i Västerbotten kom investeringsbeslutet för ASSI-verket. Det var ett behov av att förädla den skog som staten själv disponerar över som ledde fram till de dåtida besluten. Om man tittar på utvecklingen i Norrbotten och den utveckling som nödvändiggjorde det första Norrbottenspaketet, förstår man att med en annan ägarkonstellation av de statliga företagen skulle det ha kunnat vara förödande för Norrbottens folk och möjligheterna att fortsätta att försörja sig i Norrbotten. Det hade kunnat bli så om inte omfattande ägartillskott hade genomförts, omfattande omstruktureringar och omfattande insatser. En ägare för vilken vinsten har varit den huvudsakliga drivkraften hade aldrig gjort de insatserna i det läget. Det är jag alldeles övertygad om. Det fanns alltså breda folkliga behov som möttes med de statliga industrierna och deras långsiktiga politik. Det finns naturligtvis skäl att kritisera också delar av det statliga ägandet, delar av den inriktning som man har slagit in på och delar av den brist på offensivt tänkande som har funnits under resans gång. Jag tänker framför allt på bristen på insatser i sågverkens vidareförädling och den koncentration till de kustnära industrierna som har gjorts både av domänverkets resurser och av statens resurser över huvud taget — bortsett från gruvnäringen. Men även om man uttalar sådan kritik måste man se att den här rapportens resultat bygger i huvudsak på nuvarande vinstutveckling i Sverige. Det finns 109 Prot. 1988/89:126 alltså stora behov inom den svenska storfinansen att placera de vinster som har gjorts under dessa år i nya profitabla investeringar. Olika sorters privatiseringsförslag, oavsett om de gäller den offentliga sektorn eller om de gäller statliga företag, bygger egentligen på precis samma behov av att hitta nya områden för klippekonomin. Det har sagts här att staten skulle ha sämre kompetens att driva företag. Egentligen finns det ingenting som visar detta. Jag kan ta ett enda exempel. Nocb var ett krisföretag. Det var ett privatägt företag, och det hade en mycket bred ägarspridning. Det fanns folk i kammaren som hade lånat Ncb-pengar, och det fanns ett folkligt bondeengagemang för Ncb. Men krisen i Ncb måste mötas med statliga insatser. Nu är Ncb ett vinstgivande företag — om det skulle vara ett bevis på välskötthet. Jag menar att man bör också vara ett mönsterföretag ur miljösynpunkt och även ur andra synpunkter, och dit har vi kanske inte nått. Men under alla omständigheter ser jag rapporten från denna utredare — jag har inte hunnit ta del av den annat än i tidningsreferat, så jag vill inte diskutera detaljer i rapporten — mera som en försöksballong. Är socialdemokratin mogen för att tänka om och börja sälja ut? Försöksballongspolitiken har vi mött i olika skepnader i kammaren i andra avseenden. Men jag tror att detta är en prövosten. Man skall se efter hur mycket stål socialdemokratin tål. Tål socialdemokratin också detta förslag och är man beredd att tänka om? Är man beredd att uppge tanken på att de statliga företagen också skall våra en motor i regionalpolitiken? Det är den stora frågan för socialdemokratin. Men jag hoppas verkligen, även om jag har mina tvivel, att socialdemokratin i det här avseendet skall visa sig ha en viss och ganska betydande motståndskraft.

Herr talman! Jag skall fatta mig kort. Privatisering av statliga företag är inte till för att skapa en klippekonomi. Det är vad man får när man gör en felaktig privatisering, dvs. där man säljer till några få stora ägare eller gör det på ett felaktigt sätt på grund av felaktiga värderingar. Vi vill ha en privatisering därför att det ger en ägarspridning där och därför att det ger effektivare "bolag. Jag tror att alla i dag i större eller mindre utsträckning skriver under på att företag, oavsett vilket det är, mår mycket bra av att leva under full konkurrens, dvs. att kunna leva på sina egna meriter. Finns det andra mål och andra krav på bolaget är det ofta mycket svårt att kunna mäta vad som uppnås inom företaget. Det är därför vi ser tendenserna att renodla verksamhet i alla bolag. Vi kan se hur man bolagiserar olika sektorer för att kunna se om varje del sköts effektivt och ger ett bra resultat. Det är samma sak när det gälller statliga företag. Vi är inte främmande för att det kan finnas naturliga monopol som bör kvarstå i statlig ägo, som vi också skriver i vår trepartipartimotion. Vi har inte stängt dörrarna för att det kan behövas regionalpolitiska insatser där även staten, för att kunna klara sociala värden, i vissa mycket begränsade fall kan tvingas gå in. Vi tror inte att man skall ha statliga företag som drivs under liknande eller lika former som privata kvar i statlig regi. LKAB har samma lönsamhetskrav på sig som andra företag, likaså SSAB, som dessutom är på — Prot. 1988/89:126 väg in på börsen. Jag tror att det är bra för Norrbotten att dessa företag har — 1 juni 1989 sådana krav, för det ger dem möjligheten att mäta hur det går för andra företag i samma bransch, möjlighet att exportera utan att de blir hejdade av dumpning eller statsstöd som snedvrider konkurrensen. Jag tror att konkurrens och effektivitet är bra för Norrbotten. Jag tror att det är för mycket statsstöd och subventionspolitik som har skapat problemen i Norrbotten.
Herr talman! Jag vill faktiskt påstå att LKAB sett över en lång historisk period inte haft statligt stöd, det är precis tvärtom. LKAB har varit ett vinstgivande företag. Vattenfall, som också har varit föremål för intressena att privatisera och sälja ut, har ostridigt varit lönsamt. Det har inte varit ett tärande företag.

Det säger sig självt. Till frågan om effektivitetsmål. Det är möjligt att statliga företag och statliga verk i något avseende inte har kunnat tillämpa SAS plana organisationsidéer och kunnat delegera ner ansvar och få samma effektivitet i den interna ekonomin. Det är möjligt, men inte säkert. Jag angav ett exempel på ett privatägt företag som hade förstatligats och som det faktiskt hade gått rätt bra för efter förstatligandet. Jag vet inte i vad mån Per Westerberg har något exempel på motsatsen.
Herr talman! Det finns många exempel på hur före detta statliga företag har gått bra i enskild ägo. När det gäller Ncb kan vi bara konstatera att man, precis som i fråga om varven, kan ifrågasätta vilken teknisk lösning som skall väljas. Jag har när det gäller varven flera gånger haft den åsikten att man borde ha gått mera drastiskt till väga, dragit ner tidigare i stället för att låta kapital förstöras. Man kan återskapa ur friska delar av de mest sjuka företag en lönsam verksamhet. Modellen att förstatliga alltihop är inte alltid den bästa lösningen. Om Ncb hade gått i konkurs är jag övertygad om att delar av Ncb hade återuppstått, precis som vi sett vid Sahlénkonkursen hur nya företag kom upp i konkursens spår. De friska delarna lever vidare. Det är riktigt att många företag i Norrbotten har varit lönsamma och kunnat leva, precis som LKAB, i privat regi under lång tid tills de förstatligats. Jag tror att LKAB hade mått bra även i fortsatt enskild regi. Jag tror att vi kan vara ense om att LKAB och SSAB i synnerhet, för att kunna klara konkurrensen på utlandsmarknaderna, inte skall kapptävla om statliga subventioner med subventioner i Belgien, Frankrike, Västtyskland eller var det vara månne, utan de måste konkurrera med duktighet, effektivitet och god kompetens i ledning och styrelse. Det är inte i första hand med subventioner och bidrag som man bygger upp ett näringsliv, utan man bygger 111 Prot. 1988/89:126 upp det med skickligt företagande och ett bra klimat för företagen. Jag tror att Norrbotten har lidit av för mycket av en viss bruksmentalitet och en viss ovilja mot småföretagande, som jag hoppas håller på att ändras.
Herr talman! Som norrbottning har jag inte mött denna ovilja mot småföretagande. Den känner jag inte till. Att norrbottningarna har varit klassmedvetna och vetat sin plats i produktionen och kämpat för sina rättigheter är ju en sak. Det har ju inte inneburit att man sett dem som sysslar med småföretagsamhet som någon form av fiender, parias eller något annat utan det har funnits en viss struktur i Norrbotten. Den har inte förändrats så oerhört snabbt. Till frågan om statligt företagande eller ej hör ändå att det i Norrbotten har funnits ett enormt samhälleligt ägande av skogar, malmer och vattenkraft. Den har inget privat bolag upptäckt eller velat bygga ut i tillräcklig utsträckning, bortsett naturligtvis från Bolidenbolaget som har varit intresserat av sulfidmalmerna. I Norrbotten har de statliga företagen haft en enorm betydelse. De har en mycket stor betydelse. Utförsäljning skulle enligt min mening vara olycklig. Det är bättre att ha om än ett litet samhälleligt inflytande över vad som produceras, hur det produceras och hur det investeras än att inflytandet förs över till styrelserummen, där det samhälleliga inflytandet är noll och intet.

Herr talman! Miljöpartiet de gröna är inget socialistiskt parti, men vi ser också kapitalismens stora risker. Vi har satt räddningen av jorden och dess livsuppehållande förmåga, dess natur och dess resurser som första punkten på vårt program, men vi har också med på programmet de traditionella politiska målen: Folkens frihet, individens frihet men samtidigt medborgarnas solidaritet med varandra lokalt, nationellt och globalt. Och den solidariteten skall givetvis främst gälla de svaga. De svaga är framför allt de som saknar makt och rösträtt — barnen; de ofödda, u-ländernas folk, växter och djur. Vi har inte funnit att vare sig kapitalistiska eller socialistiska länder uppträtt ansvarsfullt gentemot naturen och framtiden. Samtidigt har människan genom tekniken fått stor makt över de svaga. Nu är det dags att ta ansvar.

1988/89:126 enligt miljöpartiet är detta en viktig utgångspunkt. Statens kanske viktigaste 1 juni 1989 uppgift är att ha omsorg i tid, omsorg om naturen, om människor och om kommande generationer. Och den omsorg om världen som vi vet är nödvändig skall i stor utsträckning ske genom och inom företag. Det är främst inom företagen och industrierna som vi människor hanterar jorden och dess tillgångar men också hanterar varandra som medmänniskor och medarbetare. Enligt miljöpartiets syn har staten två uppgifter när det gäller företagen. Den första uppgiften gäller spelreglerna. Staten skall främst av allt ställa upp sådana spelregler för företagen att man gagnar de långsiktiga målen. Jag vill räkna upp några grundläggande miljöpartikrav: 1. Företagen skall arbeta inom de gränser som ekologins lagar och det långsiktiga ansvaret för framtiden sätter. Det är därför som vi kräver utsläppsskatter, energiskatter, livscykelspecifikationer och stränga koncessionskrav. Livsfientlig verksamhet skall stoppas. Därför skall kärnkraften avskaffas. 2. Företagen skall inriktas på en decentraliserad, mindre sårbar struktur. Detta skall främst ske genom ekonomiska styrmedel från det allmännas sida. 3. Företagen skall bli mer demokratiska i sin struktur. De som arbetar i företagen bör bli delägare och få direkt inflytande. Producentkooperativa företagsformer skall främjas. Så långt spelreglerna. Den andra uppgiften för staten är att sköta sådan affärsverksamhet där det av tekniska skäl föreligger s.k. naturliga monopol. Det gäller att skydda medborgarna mot privata monopol. Vidare finns det vissa verksamheter av speciell karaktär — som Per-Ola Eriksson nyss berörde — som behöver särskild övervakning, t.ex. vapentillverkning och tillverkning och försäljning av narkotiska preparat såsom sprit och tobak. Dessa verksamheter, liksom monopolen, bör drivas i affärsverksform för att de skall skiljas från den andra och vanligaste verksamhetsformen, aktiebolag. På dessa verksamheter skall ställas ett antal krav: Rimlig förräntning på statskapitalet. Samhällsekonomiska hänsyn. Miljöoch resurskrav på kort och lång sikt. 5. Den hopblandning av verksamhet inom affärsverk som sker genom att man grundar ett flertal aktiebolag bör inte förekomma. Vi har konstaterat att de statliga företagen i stor utsträckning arbetar enligt samma kortsiktiga, ofta miljöskadliga, principer som de enskilda. Vi vill dock inte förorda en generell utförsäljning, som de borgerliga här i dag rekommenderar. Vi ställer kravet att när en utförsäljning sker, skall den gynna de mål för den enskilda företagsamheten som jag tidigare har angivit: ekologisk hänsyn, decentralisering och demokratisering. En viss selektiv uförsäljning kan vi dock redan nu rekommendera. Sålunda begär vi att domänverket skall sälja ut mark till enskilda brukare som själva vill bebo och bruka de fastigheter som därigenom skapas. Försäljningen bör ske under förbehåll att köpet skall återgå om ägaren inte längre vill bebo och 113 bruka fastigheten. Detta är vad vi kallar bocoh brukarplikt. Prot. 1988/89:126 Vidare har vi kunnat tillstyrka att man går i författning om att sälja ut 1 juni 1989 större delen av Celciuskoncernen. Det är uppenbart att städningsarbetet Toros — efter varvskrisen inte är klart förrän denna koncern har delats upp och de olika delarna har hamnat där de av näringslivsskäl passar bäst — dock med förbehåll för att vissa delar skall finnas kvar. Sålunda bör den militära varvsproduktionen enligt vår uppfattning bibehållas och koncentreras till Karlskrona. Men innan man försäljer statliga företag i stor skala, bör de regler och krav som vi menar måste ställas på företagsamheten ur demokratisk synpunkt ses över och förändras. Vi kräver att företagens ledare och ägare skall ha ökat ansvar för sin verksamhet. Det betyder ett reellt ansvar för ägarna när man bryter mot sitt miljöansvar eller andra lagar. Vidare bör institutionella ramar skapas som underlättar för de anställda och lokalbefolkningen att genom ägande få del i ansvar och inflytande i företagen. Slutligen har vi ställt oss bakom ett yrkande från centerpartiet och vpk om att massafabriken i Vallvik, som har staten som dominerande ägare, genom ägarens försorg och styrning skall göras till ett pionjärföretag när det gäller mer miljövänlig massaproduktion än den allmänt förekommande. Jag beklagar att utskottsmajoriteten inte vill inse att statliga företag och staten som ägare kan ha anledning att ta större ansvar för framtiden än vad som dikteras av de kortsiktiga lönsamhetskalkyler som är vanliga i det privata näringslivet. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 3, 5, 7, 10, 11 och 12.

Herr talman! Det betänkande som vi nu har att behandla gäller ju statlig verksamhet — och de motionsyrkanden som tillkommit, framför allt om försäljning av statliga företag och om försäljning av mark från domänverket. Inga nya frågor har tagits upp i de motioner som väckts till årets riksdag. Utskottsmajoriteten har därför inte haft någon orsak att ändra sin uppfattning sedan tidigare behandlingar. Tvärtom har kanske argumenten blivit starkare. Den internationalisering av det svenska näringslivet som sker i dag har ju ökat behovet av en stark statlig och kooperativ sektor. Den rapport som tidigare talare har berört, alltså Jan Olssons ESO rapport, har inte heller föranlett utskottet att ändra uppfattning i den här frågan. Vi håller fast vid att försäljning och förändring av statlig verksamhet skall bedömas från fall till fall och icke bli en organiserad och planlagd avyttring av det statliga ägandet. Per-Ola Eriksson frågar i detta sammanhang om det är rätt av staten att äga nyponsoppfabriker. Det finns ju skäl för statligt ägande, och vi har vid flera tillfällen angivit dessa skäl. Det kan vara försörjningsskäl, det kan vara skäl att man vill sprida sysselsättningen mellan regioner, och det kan vara starka skäl att beakta renodlade nationella intressen. Den rapport som centern, moderaterna och folkpartiet redovisade i årets valrörelse om planlagd utförsäljning av statlig verksamhet avvisar vi lika starkt i dag som vi gjorde under valrörelsen. Den statliga industrisektorn har under senare år visat bra resultat och den 114 har genomgått förändringar. Företag har avyttrats och förvärvats i syfte att skapa en bättre struktur. I den proposition som riksdagen antog om näringspolitik på 90-talet angavs Prot. 1988/89:126 motiven för att vi vill sprida ägandet i statliga företag. Vi vill på detta sätt —1juni 1989 komplettera företagens egna resurser och tillföra ytterligare kompetens. Men det är viktigt att staten behåller sin ägarkontroll vid en sådan spridning. | I en gemensam borgerlig reservation föreslås en utförsäljning av verk och bolag för 15 miljarder kronor under en treårsperiod. Vidare föreslås att regeringen utarbetar en plan med angivna riktlinjer. Just detta avvisar vi starkt. Utskottsmajoriteten anser att det statliga ägandet i Sverige skall finnas såsom motvikt till de privata maktgrupperna. Däremot ställer sig utskottet inte avvisande till förändringar av den statliga verksamheten i syfte att åstadkomma en bättre företagsstruktur. De finansiella skälen kan vi inte ställa upp på. Jag yrkar därför avslag på reservation 1. När det gäller reservationerna 2-5 anför jag samma motiv för ett avslagsyrkande som när det gäller reservation 1. Utskottet har inte funnit att de svårigheter som påtalas i reservation 6 angående affärsverkens myndighetsutövning och konkurrensutsatta verksamhet motiverar någon särskild åtgärd från riksdagens sida. Jag yrkar därför avslag på reservation 6. I reservationerna 8—10 föreslås att delar av domänverkets skogsmark skall överföras i enskild ägo. Detta är en fråga som årligen återkommer till riksdagen. Utskottet och riksdagen har ständigt avvisat tanken på en privatisering av domänverket. Vi ser ingen anledning till att man skall förändra domänverkets markinnehav och den roll som domänverket spelar i svenskt skogsbruk. Enligt utskottet bör domänverket även i fortsättningen medverka till en förstärkning av enskilda fastigheter genom försäljning och markbyten. Så sker också. Vid samtal som jag har haft med domänverket under veckan har jag fått veta att man under våren har givit regionen i uppdrag att ta fram markområden, som är lämpliga för försäljning och byten i syfte att stärka de enskilda fastigheterna. Ytterligare ett skäl till att vi avstyrker förslaget om ett avhändande av domänverkets mark är att domänverket i Norrbotten faktiskt är det enda skogsföretag som på ett aktivt sätt tar ansvar för sågverken genom att långsiktigt träffa avtal om levererade kvantiteter. I reservation 11 vill miljöpartiet ändra riktlinjerna för domänverkets verksamhet. Här vill utskottet erinra om att domänverket i likhet med andra markägare står under skogsvårdslagen och skall sköta sin skog så att hänsyn tas till bl.a. naturvårdens intressen och till andra allmänna intressen såsom friluftsliv och rekreation. En rapport som har föranletts av en undersökning utförd av Umeå universitet visar att domänverket är det skogsföretag som tar mest hänsyn till naturvårdsintressen och friluftsintressen. Jag yrkar avslag på reservation 11. I reservation 12 föreslås att staten skall utnyttja sitt ägande i NCB Vallvik till att göra massafabriken till en miljömässig mönsteranläggning, då ett omfattande projektarbete pågår med att modernisera anläggningen med stark inriktning mot miljöförbättrande åtgärder. Vi finner inte någon anledning att statsmakterna skall gå in med något ytterligare kapital. Här får man klara sig själv. Jag yrkar avslag på reservation 12. I reservation 13 yrkar vpk att statliga företag skall ha ett ökat regionalpolitiskt ansvar. Enligt utskottsmajoriteten bör statliga eller samhällskontrolle 115 rade företag ha precis samma ansvar som andra företag, varken mer eller mindre. Jag yrkar därför avslag på reservation 13. Herr talman! Med det anförda och med hänvisning till utskottets tidigare ställningstagande yrkar jag bifall till utskottets hemställan och avslag på samtliga reservationer.

Herr talman! Jag är alltid lika förvånad över socialdemokraternas konservativa synsätt när det gäller statlig företagsamhet. De har intagit en ståndpunkt och de kan inte rubbas ur fläcken, trots att förändringarna påverkar de statliga företagen i flera olika avseenden och trots att vi har erfarenheter från andra länder av mycket positiva effekter vid försäljning av statlig verksamhet. Många gånger brukar socialdemokraterna ta exempel från andra länder för att visa att vi skall ta över olika bitar till Sverige och omsätta i svensk politik. Även på detta område borde socialdemokraterna med fördel kunna studera vad som har hänt i många europeiska länder, som har företagit utförsäljning av statlig verksamhet för att åstadkomma en ägandespridning och ett positivt hushållssparande. Leif Marklund säger att utskottet inte har ändrat sitt ställningstagande trots denna rapport. Men rapporten presenterades sedan utskottet hade behandlat dessa motioner. Jag är övertygad om att vi hade kunnat få en mycket intressant debatt i utskottet, om rapporten ”Vad skall staten äga?” hade varit känd när vi behandlade detta ärende. Av beredskapsskäl och sysselsättningsskäl vill Leif Marklund att staten skall tillverka nyponsoppa och blåbärssoppa. Får jag fråga: Vilka beredskapsskäl föranleder att staten skall driva hamburgerbarer och restaurangrörelser? Det behövs nog bättre argument för att göra detta trovärdigt. Det behövs inte något statligt ägande för att utöva kontroll över företagen. Genom en lagstiftning i många olika avseenden kan staten påverka ramar och riktlinjer för näringslivet. Detta får inte bli någon Norrbottensdebatt, men man har många gånger hänvisat till Norrbotten. Jag vill starkt tillbakavisa Leif Marklunds påstående att det är tack vare domänverket som sågverken i inlandet får sitt virkesbehov tillgodosett. Snarare är det tvärtom. I dag är många sågverk i inlandet oroliga, eftersom virket från domänverket går från inlandet till industrierna vid kusten. Även från regionala synpunkter vore det en klar fördel att utförsälja domänverket och låta enskilda skogsbrukare och små sågverk i inlandet köpa mark. Därigenom skulle man kunna klara vissa sysselsättningsmål. Jag tycker att Leif Marklund skall ta tillfället i akt och läsa denna rapport under sommaren.

Herr talman! Det svenska samhället är starkt, därför att det har flaggskepp — 1 juni 1989 såsom Volvo, Alfa Laval, Electrolux och Stora Kopparberg, vilka i internationella sammanhang för ut sina produkter och därigenom också svenskt tillverkningskunnande. Det är starkt genom en mängd av små företag —-inte minst tjänsteföretag i dagens samhälle — som fångar upp nya idéer och utvecklar nya tankar samt omsätter dem i olika typer av verksamheter. Det svenska samhället är starkt också av andra skäl. Vi har bra och fungerande skolväsen, universitet och forskning. Vi har bra åldringsvård och sjukvård — om de fungerar, vilket de inte gör. Det finns också många andra områden. Men det som jag tänker fråga Leif Marklund om gäller det som han sade om behovet av balans. Vad menar han egentligen med det? Han säger att de statliga företagen behövs som balans. Är det balans mot Volvo att staten äger LKAB? Eller är den tillverkning av nyponsoppa som staten bedriver till för att balansera Alfa-Laval? Vad är det som gör att balanssynpunkten på något sätt skulle tala för statligt ägande av företagen? Det vore värdefullt om Leif Marklund ville fördjupa vårt kunnande om hans tankar i det avseendet. Jag vill också fråga Leif Marklund varför staten när den säljer ut aktier, som den gör ibland, liksom svensk socialdemokrati tycker att det är så viktigt att framför allt sälja till stora privata företag, till de största kapitalisterna. Varför tycker man inte om att sprida det som man säljer till många små aktieägare? Varför är man så snål i behandlingen av sina anställda i företagen och erbjuder dem så små poster samt dessutom så höga priser på de aktier som de skall köpa? Vad är det för grundfilosofi bakom det sättet att sälja ut statlig företagsamhet? Det vore bra om Leif Marklund ville ge oss litet grand av den starka centralmaktens synpunkter på varför det är så nödvändigt att, om man säljer ut någonting, låta det gå till de stora kapitalisterna och inte till spridande av makt och inflytande bland de anställda och de många människorna. Det är ju det som är socialdemokraternas politik i dag.

Herr talman! Leif Marklund säger att det inte finns några nya frågor, och det är möjligt, men även om frågorna är gamla är faktiskt inte omvärlden densamma som tidigare. Den förändras fortlöpande. Det finns ständigt anledning till omprövning. Tiden står inte stilla, Leif Marklund. Utan att vilja skryta vill jag t.ex. peka på att det har kommit in ett nytt parti i Sveriges riksdag. Det är väl en förändring som kan ge anledning till visst omtänkande. Jag saknade dock totalt ett nytänkande i Leif Marklunds inlägg. Där fanns ingen principdiskussion och angavs inga klara motiv till att staten skall ha företag. Det drogs inte upp några klara linjer för var gränsdragningen skall gå mellan statliga verk och statliga företag och gavs inte heller några klara motiv till att statliga verk skall yngla av sig som kaniner med dotterbolag och dotterdotterbolag. Varför skall staten driva företag? Är det för att tjäna pengar? Det behövs ju egentligen inte, för staten kan genom beskattning ta in en mycket stor del av den vinst som företagen samlar ihop och delar ut till sina ägare. Man kan i 117 Prot. 1988/89:126 flera steg skattevägen ta in pengar på det sättet. Eller är skälet möjligtvis att staten skall gå före genom att visa upp mönsterföretag? Vi får dock allt oftare höra att de statliga företagen skall arbeta på exakt samma villkor som övriga företag. Samma lagar skall gälla för alla. När det gäller domänverket säger Leif Marklund att enligt en undersökning i Umeå är domänverket bäst. Jag kan möjligtvis tänka mig att domänverket kan vara det minst dåliga av skogsföretagen när det gäller att ta ekologiska hänsyn, men det är en lång väg att gå innan miljöpartiet och miljörörelsen kommer att prisa domänverket för dess hänsynstagande till ekologi och miljö.

Herr talman! Jag vet inte om jag lyssnade slarvigt eller om det var Leif Marklund som var slarvig, men såvitt jag uppfattade honom avfärdade han samtliga reservationer om utförsäljning av skogsmark i en enda mening. Eftersom de här reservationerna har så diametralt motsatta inriktningar borde man väl åtminstone i motiveringarna rimligen ha gjort någon åtskillnad, men det fanns ingen sådan åtskillnad i Leif Marklunds inlägg. Leif Marklund närmast berömde sig sedan av att domänverket faktiskt säljer ut mark i Norrbotten. Vilken är egentligen socialdemokratins politik i denna fråga? Jan Olsson vill i sin utredningsrapport, om man får tro tidningarna, att domänverket skall få behålla sitt skogsinnehav, eftersom det är en strategisk resurs. Men var står socialdemokratin i denna fråga? Vpk är, som alla vet, emot utförsäljning av domänverkets mark, men som Leif Marklund formulerar sig får man intrycket att reservanterna närmast är för en sådan utförsäljning. Till det gänget vill i varje fall inte jag räknas. Vad gäller Ncb Vallvik är det riktigt att man där har ett stort investeringsprogram. Leif Marklunds sätt att formulera sig i frågan om dessa investeringar tyder dock inte på att man där har något utpräglat och precist miljömedvetande av den typ som bör komma till uttryck när staten har inverkan över stora investeringar. Det måste vara en helt galen utgångspunkt.

Herr talman! Jag noterar bara att man ute i Europa i samband med privatisering av statliga företag, som skall bedrivas under precis samma villkor som motsvarande privata, har dragit den slutsatsen att det inte finns något större behov av att binda statens och skattebetalarnas pengar i dessa företag. Den enda lilla antydan till svar som vi får på frågan varför man här i Sverige inte resonerar på det sätt som de socialistiska partikollegerna i så stor utsträckning ute i Europa är att ett statligt företagsägande skulle vara någon form av motvikt mot privata intressen. Men motvikt mot vad? Om man skall göra exakt likadant som de privata företagen, vad skall man då vara motvikt mot? Staten är ju fullständigt passiv som ägare. Det är snarare så att de statliga företagen har fått mycket starka företagsledningar och i förhållande till ägaren självständiga styrelser. Jag kan inte förstå resonemanget, som jag tycker är något märkligt. Jag tycker också att det är något märkligt att staten, som skall skydda de små i samhället, vid de två stora statliga privatiseringarna av PKbanken och Prot. 1988/89:126 av Procordia, har handlat så som den gjort. Man har infört graderad rösträtt 1 juni 1989 på aktier, man har gynnat framför allt stora och institutionella ägare, medan småspararna har satts på undantag i samband med försäljningarna. PKbanken är, som jag tidigare sade, den enda bank av betydelse i vårt land som inte har några begränsningar i rösträtten på bolagsstämmorna. Det är den enda bank där en privatperson som Erik Penser, som den ende store ägaren, kan rösta med en betydande röststyrka. Där tar man ingen hänsyn till de små aktieägarna. Av debatten om PKbanksaffärerna som vi förde i kammaren i dag under eftermiddagen framgick att när staten gör affärer med PKbanken, då sker det över huvudet på de privata ägarna i PKbanken, vilket är ett något märkligt förfarande. Herr talman!

Herr talman! Jag börjar med att något bemöta Per-Ola Erikssons replik i vilken han frågade varför staten skall äga den typ av företag han räknade upp. Staten bedriver via sitt aktieinnehav något varierande verksamheter, och det kan finnas skäl till att verksamheten är differentierad. Det kan exempelvis vara fråga om att man vill ha en högre samhällelig kompetens, en högre ägarkompetens. Det är möjligt att det i statens innehav av företag finns företagstyper som kanske i framtiden skall bli föremål för andra ägarformer. Jag har också redovisat att vi socialdemokrater inte ställer oss avvisande till förändringar av statens innehav. Vi vet att exempelvis Celsius, en gång Svenska Varv, var en uppsamlingsplats för en mängd misslyckade företag, vilka sedan har fått en viss typ av rekonstruktion. Det är ganska intressant att Per-Ola Eriksson i sitt inlägg hänvisar till ESO-rapporten, men han tar inte upp att man i ESO-rapporten av miljöoch naturhänsyn totalt avvisar en utförsäljning av domänverket och SJ. När det gäller den betydelse domänverket har i Norrbotten i förhållande till sågverken, står jag fast vid det jag sade i mitt förra inlägg, nämligen att domänverket spelar en mer aktiv roll för överlevnaden av inlandssågverken genom att man genom långsiktiga avtal skapar en grund för sågverkens råvaruförsörjning. Från de privata skogsägarna får sågverken köpa små leveranser ifall de betalar bra. Hadar Cars efterlyste en mer utförlig ideologisk redogörelse till varför staten skall äga företag. Vi har här redovisat att samhället har ett intresse av att det finns en hög ägarkompetens. Därmed kommer jag tillbaka till det som Per Westerberg var inne på. Det finns nationella intressen som gör att samhället skall äga företag. Samhällets företag flyttar inte utomlands, vilket ofta det privata näringslivet i en accelererande takt gör. När det gäller frågan om försäljningen av vissa aktieinnehav och börsintroduktion, kan man bara konstatera att vissa misstag har gjorts i den här frågan —- vilket man också har tagit lärdom av i departementet. I framtiden kommer man nog att vara ganska avvaktande när det gäller börsintroduktion, och 119 Prot. 1988/89:126 man kommer att ta lärdom av de misstag som kanske har begåtts när det gäller exempelvis UV-Shipping. Jag vill till Paul Lestander helt kort säga att han har fullständigt rätt, jag uttryckte mig felaktigt. Paul Lestanders reservation nr 9 har ett helt annat innehåll än vad som framgick av det jag sade, och den bör inte avstyrkas med samma motivering som gäller för de övriga motionerna. I reservationen vill vpk gå längre än utskottsmajoriteten när det gäller skydd av domänverkets marker. Majoriteten avstyrker reservationen med den motiveringen att domänverket bör bidra till att skapa bättre brukningsenheter genom framför allt markbyten och ibland även försäljningar. Under de senare åren har domänverket faktiskt ökat sitt markinnehav, eftersom det funnits mark till försäljning som domänverket har kunnat köpa.

Herr talman! Den här debatten börjar lida mot sitt slut, och jag tänker inte förlänga den särskilt mycket. Leif Marklund säger att det kan finnas samhälleliga skäl till statligt ägande och att staten får en högre kompetens genom att den äger företag med olika verksamheter. Detta är nästan skrattretande. Jag tycker inte att man tillför staten särskilt mycket högre kompetens genom att staten tillverkar öl, nyponsoppa eller äger företag som Friggs Naturprodukter AB. Jag tycker att man har mycket dåliga argument när man säger att staten skall tillföras högre kompetens genom en sådan verksamhet.
Herr talman! Debatten skall väl avslutas inom kort, men jag vill bara notera ytterligare ett par saker. Leif Marklund sade att de statliga företagen inte flyttar utomlands. Nej, det gör inte de privata i någon större utsträckning heller. De gör väl ungefär som de statliga företagen, de investerar utomlands som exempelvis Procordia, som gör investeringar i tobaksbranschen i USA och hotellbranschen, och som PKbanken har gjort vid etableringar utomlands. De statliga företagen agerar på exakt samma sätt som motsvarande privata företag. Skillnaden är nog närmast hårfin. När Leif Marklund vill göra en stor poäng av att domänverket är stor leverantör av virke till sågverken i Norrbotten är ju detta nästan ett axiom. Om man äger den fullständigt dominerande delen av all skogsmark i Norrbotten, blir man med naturnödvändighet också den stora leverantören. Det är mycket svårt att undgå detta. När det gäller frågan om vilka företag som ur socialdemokratisk synvinkel skall finnas kvar i statlig ägo och vilka motvikter man egentligen vill ha, står vi fortfarande utan svar. ESO-rapporten gav möjligen något av en struktur, och den leder förhoppningsvis till en form av nytänkande inom socialdemokratin, vilket jag tycker saknas här i kammaren.
Herr talman! Företagen i det svenska samhället har lyckligtvis en hög kompetens. Den ärade ledamoten från det socialdemokratiska partiet, Leif Marklund, gör som vanligt misstaget att blanda ihop staten med samhället. — Prot. 1988/89:126 Det är inte så att man får ett starkt samhälle om staten är stark. Det är när — 1 juni 1989 människorna och företagen är starka, när viljan att göra någonting bland människorna är stark, som man får ett starkt samhälle. Detta är uppenbarligen oerhört svårt för en socialdemokrat att inse.
Herr talman! Det är riktigt att domänverket ökade sitt markinnehav under framför allt den period när krisen i bonderörelsens industrier var som störst. Domänverket köpte stora sjok av NCB:s marker och mark i södra Sverige etc. Men när det gäller frågan om den långsiktiga strategin för domänverkets markinnehav bör naturligtvis domänverket delta i markbyten, eftersom det är en så dominerande markägare i många delar av Sverige. Är socialdemokraterna generellt för att man, visserligen i små poster, säljer domänverkets mark, eller är socialdemokraterna emot en försäljning? Det var litet svårt att förstå innehållet i den policy Leif Marklund har i denna fråga. Man måste också ställa en annan fråga. När man har ett starkt ägandeinflytande över en fabrik som Ncb Vallvik, som nu skall bli föremål för stora investeringar, bör man inte då när man har chansen gå in och visa hur ett effektivt skogsföretag satsar på miljöinvesteringar? Jag tycker att Leif Marklunds första inlägg i den här frågan var mycket svårtydbart i det här avseendet.
Herr talman! Per-Ola Eriksson kontrade med att säga att jag hade mycket dåliga argument. Men de argument som jag använde är väl ganska gamla och har väl förts fram tidigare i just sådana här sammanhang. Skulle man göra precis som borgarna föreslår, dvs. sälja ut mjölkkorna inom den statliga verksamheten, utarmar man avgjort den kompetens som finns. Det skulle vara mycket svårt att få människor att ta anställning i de kvarvarande företagen, där inga privata intressen finns att köpa. Det finns ett oerhört starkt intresse av att vi har företag, där det kan uppvisas även positiv verksamhet. Per Westerberg sade att domänverket är den största markägaren och därför bör ta ansvar. Situationen är den att domänverket har uttalat att de skall ta ansvar för inlandssågverken. Domänverket har klart sagt ifrån, att har man skogsarbetare som bor i Norrlands inland, skall det upprätthållas en företagsstruktur som gör att skogsarbetarna kan få samma service som andra människor. Hadar Cars! Sveriges statliga ägarengagemang är internationellt sett mycket litet, och vi anser därför att det föreligger ett stort nationellt intresse av att ha kvar det statliga företagsinnehavet. Sverige kan inte jämföras med vissa andra länder, där staten äger mera och har påbörjat en utförsäljning. Det går avgjort inte att anföra finansiella skäl. Man kan hänvisa till den kloke man som sade att man inte kan gå och sälja matsilvret för att få råd att bjuda på middag. Det skulle vara ungefär detsamma, om man sålde statliga företag av finansiella skäl. Jag tror att Paul Lestander och jag är överens. Det är helt klart att vi är 121 emot försäljning av domänverkets skogar. I fortsättningen måste vi ställa upp precis som Paul Lestander säger för att stärka de enskilda företag som har en chans att överleva.

Herr talman! Som försvar för sitt motstånd mot försäljning av ett eller annat statligt företag sade Leif Marklund att han hade ett antal gamla argument. På detta kan man väl svara som Luther en gång gjorde: Djävulen är ock gammal. Leif Marklunds huvudargument för att vi skall ha statliga företag är att staten skall ha företagskompetens. Vad den kompetensen skall användas till vet jag inte. Möjligen är det för att starta nya liknande företag. Annars är det väl ganska klart att om företagen såldes ut, skall kompetensen med all sannolikhet stanna kvar här i landet. Jag tror inte att alla företagsledningar plötsligt skulle ta till flykten, om företagen privatiserades. Jag förstår mig inte på Leif Marklunds argumenterande för statligt företagande. Jag menar att det finns många goda argument för att staten skall äga vissa företag, men de argumenten har inte Leif Marklund lyckats föra fram.
Herr talman! Vilka företag vill Leif Marklund slå vakt om? Vad är det för företag som är så dåliga att ingen vill köpa dem och som man måste slå vakt om för att få kompetent folk?

Herr talman! Till Per Westerberg. Vi har otaliga fall då staten har spelat en avgörande roll som företagare. Hela Norrbotten skulle efter den borgerliga perioden i stort sett ha utarmats. Det blev 40 000 fler arbetslösa, LKAB och ASSI gick på knä, men staten gick in och tog sitt ägaransvar, och i dag blomstrar företagen. Hade det bara funnits privata intressen, är det inte säkert att det hade funnits någonting kvar av malmfälten. Detsamma gäller varvsindustrin. I dag ser vi också Celsius roll när det gäller Landskrona och Malmö. Här går staten in och tar ett ansvar. Man klampar inte bara in och lägger ned. Detta är några bevis på att staten tar ansvar.

När det gäller det betänkande som vi nu har att diskutera, vilket behandlar regeringens proposition om prisregleringen på jordbruksprodukter, har jordbruksutskottet på en rad punkter på kort sikt avvärjt hoten mot jordbruket. Utskottet har mestadels varit enigt i sina ställningstaganden. På flera områden har utskottet förändrat sin inställning och därmed gynnat näringen mera än vad propositionen gör. I utskottets skrivning tas med att vi har förståelse för den oro och osäkerhet som råder inom jordbruksnäringen.

Sedan får man återkomma för en mer grundlig behandling för att på lång sikt lösa dessa frågor. Jag har för avsikt att här i huvudsak uppehålla mig vid jordbrukspolitiken på kort sikt, som behandlas såväl i propositionen som i betänkandet. Jag kommer också att göra en liten utvikning om vår framtida jordbrukspolitik. Man kan säga att den gångna våren har präglats av ett ovanligt milt och vackert väder, vilket man som jordbrukare många gånger naturligtvis har varit tacksam över. Samtidigt har den jordbrukspolitiska debatten varit betydligt stormigare och kyligare än det milda vårvädret. Det är mycket av det som kommit fram i debatten som har fått jordbrukarna att känna sig hotade. Redan förra året tog riksdagen ställning till ett slopande av tvåprissystemet när det gäller mjölk. I och med detta har man inom näringen övervägt faran av en ökning av produktionen, som då också skulle leda till en prissänkning. Vid de förhandlingar som fördes mellan näringen och konsumentdelegationen — det är resultatet av dessa förhandlingar som ligger till grund för regeringens proposition — kunde man inte komma överens. Så småningom framlade jordbruksnämnden ett eget förslag, vilket också utgör underlag för propositionen. Det är aldrig tillfredsställande när en förhandling måste avslutas på det sätt som har skett. Det är betydligt bättre om det går att uppnå enighet. Så var inte fallet i år.

Också detta förhållande medförde en ökad oro inom jordbrukarleden. Så småningom framlades också kompletteringspropositionen med förslaget om slopade mjölksubventioner. Det är visserligen en fråga som i huvudsak berör konsumenterna, men det står klart att den slopade subventionen skulle innebära en sänkning av konsumtionen och därmed skulle de problem som jordbruket har att reda ut förvärras. Jordbruksministern föreslog sedan i prisregleringspropositionen att Omställning 90 inte skulle förlängas. Detta är några exempel på åtgärder som ledde till en stark misstämning i bondeleden, och från LRF:s sida agerade man också ganska hårt under ett antal veckor tidigare under våren. Statsministern och jordbruksministern gjorde så småningom ett visserligen ganska magert men vänligt uttalande. Jag tror att detta uttalande också delvis har legat bakom en något förändrad hållning även hos socialdemokraterna i jordbruksutskottet. Det finns anledning att peka på en del av de förändringar som utskottets behandling av prisregleringspropositionen har medfört. En sådan förändring gäller samhällets delansvar för överskottsarealens kostnader. Utskottsmajoriteten förordar att delansvaret skall bedömas till 40 926 av de verkliga kostnaderna vid normalskörd, dvs. utan avtrappning. Enligt majoriteten i utskottet är detta i överensstämmelse med det riksdagsbeslut som fattades 1985, och det bör således betraktas som gällande lagstiftning och därför också förenligt med det GATT-avtal som träffades i april. Utskottet föreslår att riksdagen godkänner denna bedömning om det statliga delansvaret för 1989 års spannmålsskörd. Tyvärr har utskottets socialdemokrater reserverat sig på den här punkten. De anser att anslaget inte kan överstiga den summa som betalades ut förra året. Det har funnits en stark kritik mot hur regeringen har agerat när det gäller dispositionen av dessa medel för överskottsarealens kostnader. Man har agerat på ett självsvåldigt sätt. Utskottet föreslår därför att regeringen skall ges till känna att kommande beslut om dispositionen av ansvarsmedel bör fattas i nära samråd med näringen. Jag tror det är bra att riksdagen här talar om för jordbruksministern och regeringen att det är så vi vill ha det. Det måste föras samtal om dessa förhållanden. Jag nämnde tidigare att jordbruksministern föreslår att Omställning 90 inte skall fortsätta. Jordbruksutskottet noterar att en omställning med samhällets stöd ändå bör fortgå på något sätt. Det innebär inte att man behöver fortsätta med just den form av omställning som Omställning 90 innebär, utan regeringen och näringen bör komma överens om hur det skall gå till. Reglerna behöver kanske ändras så att omställningen blir mer långsiktig och miljöinriktad, men jordbruksutskottet slår fast att en fortsatt omställning är nödvändig. En annan fråga som har varit föremål för diskussion är frågan om de kompensationsbelopp som skall tillföras jordbruket till följd av de överläggningar som har skett mellan konsumentdelegationen och näringen. Kompensationen skall utgå på ett annat sätt än tidigare. Det utgår 720 milj.kr. i en första omgång vid årsskiftet, och senare tillkommer 450 milj.kr. Utskottet godtar den bedömning som regeringen gör, men säger samtidigt att ingenting motsäger att överläggningar bör kunna upptas om en uppräkning om det blir en hög inflation. Jordbruksutskottet gör ett uttalande om Prot. 1988/89:127 detta. Jag anser att detta bör kunna ligga till grund för överläggningar om det skulle visa sig att inflationstakten blir fortsatt hög och de 450 milj.kr., dvs. den summa som skall utbetalas senare, urholkas redan innan de kommer jordbruket till del. När det gäller GATT-avtalet och de kommande avtal som kan bli aktuella, och även det avtal som träffades i april, har regeringen uttalat att det inte kan bli fråga om en ensidig svensk avreglering. Det är naturligtvis alltid en bedömningsfråga hur man tolkar internationella avtal. Det har från olika håll antytts, t.ex. från den parlamentariska arbetsgruppen, att vi i Sverige naturligtvis inte skall övertolka avtalen, men att vi ändå från svensk sida måste vara mycket försiktiga, eftersom vi har en stor utrikeshandel. Vi måste vara mycket strikta i tolkningen av avtalen. Det kan då hända att vi från svenskt håll kommer att vara strikta i tolkningen, medan man i andra länder är mindre strikt. Även om man inte gör något formellt fel sker det en snabbare avreglering för det svenska jordbruket än vad som är fallet i omvärlden. Av det skälet vill utskottet att riksdagen ger regeringen till känna att regeringen vid en lämplig tidpunkt bör redovisa för riksdagen hur man i andra länder tolkar GATT-avtalet. Jag tror det är viktigt att vi för en debatt om detta så att vi vet vad som sker inom GATT, vad som sker i Sverige och hur denna fråga hanteras i andra länder. I regeringens proposition tas också upp frågan om sockerbetsodlingen. Regeringen säger att odlingsstrukturen bör bestå under året, men bruksstrukturen kan komma att ändras. Jordbruksutskottet behandlar i denna fråga ett antal motioner. I flera av de motionerna påpekar man att det finns ett starkt samband mellan bruksstrukturen och odlingen och att hänsyn bör tas till miljöfrågor, transportfrågor och den regionala sysselsättningen. Frågan om sockerbruksstrukturen har tidigare utretts, men man tog då i huvudsak hänsyn till de företagsekonomiska förhållandena i bruken. Jordbruksutskottet anser, att innan man gör någon förändring av bruksstrukturen med nedläggning av vissa bruk, bör en mer allsidig utredning göras i vilken man tar hänsyn även till effekterna på odlingsstruktur, transporter, miljö och sysselsättning. Utskottet föreslår att riksdagen skall ge regeringen detta till känna. I den debatt som har förevarit i utskottet har vi utgått ifrån att regeringen återkommer till riksdagen med förslag i det här ärendet, innan något beslut fattas. Det bör då vara möjligt att fatta beslut i den här frågan samtidigt som ett större jordbrukspolitiskt beslut fattas nästa vår. Jag tror att det är viktigt att vi under denna debatt reder ut det här förhållandet. Håkan Strömberg som företräder utskottets socialdemokrater kan väl komplettera det jag sagt på den här punkten. I propositionen föreslås också en ändrad status för Svenska kontrollanstalten för mejeriprodukter och ägg, och detsamma gäller för SMAK, dvs. Svensk matpotatiskontroll. Jordbruksministern har här aviserat att det skall tas upp samtal om de här frågorna med de berörda myndigheterna. Utskottet har under behandlingen erfarit att några sådana samtal hittills inte förts och avstyrker därför en förändring på den här punkten till dess att samtal har förts och frågan blir mer klarlagd. Vi anser att jordbruksministern har varit för tidigt ute med ett förslag utan att ha haft de nödiga kontakterna med de människor som är berörda, och effekterna av en förändring är inte heller fullständigt utredda. När det gäller prisstödet till jordbruket i norra Sverige förordar utskottet en höjning av prisstödet som är dubbelt så stor som det som regeringen föreslår, 110 milj.kr. i stället för 55 milj.kr. När det gäller de särskilda åtgärderna har regeringen föreslagit en höjning med 45 milj.kr. — det har varit 100 milj.kr. två år tidigare. För detta år har regeringen föreslagit att anslaget inte skall få användas till jordbrukets investeringar, utan endast för kompletterande verksamhet. I denna fråga säger jordbruksutskottet att man i och för sig kan tänka sig den här modellen, men att användningen av dessa medel bör vara så flexibel som möjligt. Det innebär att användningen av dessa medel bör bli mer fri än vad som föreslås i propositionen. Trots en betydande enighet finns det naturligtvis ganska många reservationer från olika partier. Centerpartiet har avgett reservationer om regionalpolitiken, etableringskontroll, frågan om jordbruk och miljö och alternativ odling. Jag skallinte närmare gå in på dessa frågor. En fråga som jag tycker är viktig är självförsörjningsgraden för socker. Regeringen föreslår att den på sikt skall sänkas. Vi tycker att den bör ligga kvar på den nivå den har i dag, nämligen ungefär 95 90. Likadant är det när det gäller stödområdesindelningen. Jordbruksnämnden har föreslagit en ändring. Även om hela systemet måste omprövas är det ändå litet konstigt, när vi har beställt en ändring av jordbruksnämnden, att regeringen föreslår att man låter bli att följa jordbruksnämndens förslag. Vi reserverar oss alltså till förmån för den stödområdesindelning som jordbruksnämnden har föreslagit. I betänkandet behandlas också frågan om genteknik, som tas upp i propositionen. Regeringen vill ha ett bemyndigande att agera som om det funnes en lagstiftning. Centerpartiet har upprepade gånger i riksdagen framfört att vi bör ha en gentekniklag. Vi misstänker att regeringen på detta sätt förhalar hela denna hantering. Vi tycker därför att detta förslag från jordbruksministern skall avslås. I stället bör vi se till att så snart som möjligt få fram den lagstiftning som är nödvändig. Herr talman! Även om det finns mycket att tala om när det gäller detta betänkande, vill jag ägna någon minut åt jordbrukets situation på längre sikt. Världens situation undergår ganska snabba förändringar. Vi vet att befolkningen ökar och att livsmedelsbehovet ökar. Vi vet att storskaliga miljöproblem, miljöförändringar påverkar produktionen i sänkande riktning. Detta påverkar också behovet av biomassa såsom råvara till energisektorn och industrin. Vi vet att åkerarealen minskar på grund av jordförstöring och bebyggelse. Det är i dag inte längre troligt att utökad teknikanvändning och förbättrad växtförädling kan kompensera detta bortfall. Efter 1986 har det skett en trendförändring, kan man säga. Produktionsökningarna har inte kompenserat konsumtionsökningarna. En sak som är märklig är att den debatt som pågår runt om i världen inte synes ha nått hit, i varje fall inte till den svenska regeringen. Man kan också fråga sig varför USA som land i de internationella överläggningar som pågår är så intresserat av att skaffa sig marknadstillträde. Det kan sannolikt inte bero på att det inte på sikt skulle vara intressant att producera livsmedel. Snarare är det just på grund av att det på sikt kan vara intressant som man är så angelägen. Vi vet mycket litet om världsmarknadsprisernas utveckling. Vi vet att spannmålslagren i stort sett är tömda eller ibland bedöms som för små. Jag läste ett meddelande från Reuter den senaste veckan där man säger att risken för spannmålsbrist nu minskar, eftersom vädret är något så när hyfsat. Här talar man alltså om att risken för brist blir mindre. Det är en annan nyansi de uttalandena än i det man hör i den svenska debatten. Anledningen till att denna risk minskar är att man tar nya arealer i anspråk såväl i EG som i USA och Canada. Även om vi inte vill förorda att man tar nya arealer i anspråk för spannmålsodling, kan det vara skäl i att ta ställning för att bevara de arealer som finns, därför att de på sikt kommer att behövas. Det finns trender i dag mot att vi skall låta marknaden styra, mot liberalisering och avreglering. Det tycks som om regeringen, eller i varje fall delar av den, också ställer upp på det budskap som fanns i Dagens Nyheters ledare i går, där man sade: Befria bönderna från politikerna! Det finns ett par saker som gör att man inte kan lyda detta förenklade budskap. Dels är det frågan om naturresurshushållning, en uthållig bioproduktion som är nödvändig för att klara försörjningen med viktiga råvaror och livsmedel på sikt, dels är det frågan om landskapet, att människor vill ha en hög livskvalitet, känna trivseli sitt boende, ha tillgång till ett öppet landskap både för boende och för turism. Detta är viktiga delar som vi måste ta med i bedömningen när vi planerar för en framtida jordbrukspolitik. Det krävs alltså politiska korrigeringar av marknadsekonomin. Ansvaret för världen och för framtiden kan inte överlåtas på brutala marknadskrafter ensamma. Herr talman! Jag vill yrka bifall till de reservationer där centern finns med och i övrigt till jordbruksutskottets hemställan.

Herr talman! I går gick framträdande LO-ekonomer ut och anklagade regeringen för att ha tappat greppet om den ekonomiska politiken. Av de vidlyftiga och långtgående kraven i kompletteringspropositionen finns det egentligen inte mycket kvar. Man får en känsla av att det viktigaste för regeringen är att få sitta kvar. De senaste veckornas politiska spel talar ganska tydligt för detta. Snabba, dåligt genomtänkta beslut och uppgörelser vars konsekvenser är svåra att se — allt detta talar i den riktningen. Den kritik som framförs drabbar naturligtvis också det borgerliga parti som med liv och lust deltagit i detta spel. Utskottsordföranden talar om det kalla, kyliga klimatet. Jag tycker nog att han har försökt krypa in i någon värmestuga dessa de senaste veckorna. Det kan inte ha varit så kallt. Jag drar den slutsatsen att regeringen och främst dess finansminister står svagare inför den kommande veckans riksdagsarbete än planerat. Jag är ganska säker på att när riksdagssessionen slutar här har han gått ut ännu svagare. Aldrig förr har som nu avslöjats att vi har en svag minoritetsregering. Det tycks ha kommit som en chock för många i regeringspartiet. Av en del uttalanden att döma tycks inte alla ens nu ha insett det verkliga förhållandet. Jag måste också tyvärr konstatera att man nu, om man har förlorat greppet över den ekonomiska politiken, också tycks ha förlorat greppet över jordbrukspolitiken. Av jordbruksministerns förslag när det gäller jordbruksprisreglering, det som vi i dag skall diskutera, finns egentligen inte mycket kvar när det gäller de stora principiella frågorna. Efter kontakter och sammanträffanden mellan näringen och statsministern blev landets jordbruksminister helt överkörd. Hans ställning är nu svagare än någonsin tidigare, och det vill inte säga litet. Redan innan uppgörelsen mellan regeringen och centerpartiet skedde, hade jordbruksutskottet klarat de flesta av de frågor som låg inom vårt utskotts kompetensområde. Detta säger jag därför att det påstås att uppgörelsen skulle vara så förmånlig för jordbruket, vilket jag inte tror att den är. Höjda skatter och avgifter, i vilken form de än presenteras, innebär inget positivt för en näring. Herr talman! Jag tänker nu ta upp ett par frågeställningar och problem som jag tycker är särskilt viktiga i detta ärende. Först vill jag dock säga att jag inte riktigt förstår motivet bakom det regeringsförslag som gick ut på att man helt skulle slopa livsmedelssubventionerna. Det kunde inte vara att stärka den finansiella situationen. Man var nämligen samtidigt beredd att på utgiftssidan lägga ut ökade barnbidrag osv. Regeringen lade fram ett förslag om att livsmedelssubventionerna skulle slopas helt. Ett enigt utskott avslog förslaget. Jag är ganska övertygad om att den plan som moderata samlingspartiet har jobbat efter under en lång tid kommer att genomföras. Subventionerna kommer att avvecklas successivt. Nu finns också ledande LRF-uttalanden som stödjer denna linje. Regeringen gjorde en total felbedömning, både från finansministerns och jordbruksministerns sida. Det som framförs i vårt förslag om den successiva avvecklingen kommer säkerligen att vara det som i framtiden kommer att gälla. Utskottets ordförande tog upp omställningsprogrammet. Regeringen föreslår ingen förlängning. Jordbruksutskottet föreslår en förlängning i någon form. Och näringen föreslår ett omställningsprogram som skall vara mer miljöinriktat än det nuvarande. Därmed inte sagt att det nuvarande omställningsprogrammet har gått emot miljöintressena. Vid överläggningarna mellan näringen och statsministern, vilka har åberopats, kom man fram till att det skall bli på detta sätt. Det är vad utskottet har föreslagit, och allt talar för att riksdagen också fattar beslut om det. Återigen en överkörd jordbruksminister. Beträffande statens ansvar för spannmålsöverskottet föreslår en majoritet i utskottet att man skall stå fast vid 1985 års beslut om ett 40-procentigt ansvar. Detta föranledde en stor aktivitet främst på handelsavdelningen på departementet. Det sägs att detta strider mot GATT-överenskommelsen, att det inte kommer att vara möjligt att förhandla, osv. Regeringens företrädare påstod också att oppositionen är ansvarslös. Men vad är det som säger att vi i oppositionen är ansvarslösa? Vårt ställningstagande har sin grund i ett riksdagsbeslut från 1985. Men detta skall ju bli föremål för förhandling i GATT. Jag dristar mig att säga att jag har svårt att förstå varför Sveriges förhandlare i GATT skall sitta och diktera och förhandla med Sveriges jordbruksutskott. Låt dem förhandla i GATT, det är ju där förhandlingarna sker. Om utskottets majoritet är ansvarslös, undrar jag hur det förhåller sig med de representanter som har skrivit reservationen. Jag skulle inte vilja vara regeringens förhandlare och ha en sådan reservation i handen när jag skall förhandla med GATT. Ansvaret ligger i dag i så fall inte på majoriteten utan på minoriteten i utskottet. Jag bara konstaterar att denna reservation finns. Vi får sedan se hur det går. Men man kan återigen konstatera att jordbruksministern är svårt skadskjuten. Regeringen har föreslagit en ökning med 55 milj.kr. till jordbruket i norra Sverige. Vi moderater yrkar avslag på det särskilda stödet på 45 milj.kr. Vi anser nämligen att det är bättre att satsa på de jordbruksföretag som i dag existerar men som har ekonomiska svårigheter än att satsa på nya projekt. Det är också utskottsmajoritetens förslag. Anslaget till jordbruksstöd ökar med 100 milj.kr. jämfört med föregående års budgetbelopp 525 milj.kr., allt enligt moderatförslaget. Som utskottets ordförande nämnde har vi i utskottet diskuterat stödbeloppets storlek, utbetalningarna och inflationsuppräkningen. Stödbeloppets storlek går jag inte in på, eftersom vi har accepterat det förslag som har lagts fram, dvs. 1 170 milj.kr. Vi moderater har föreslagit att utbetalning skall ske vid ett tillfälle per år. Det är tekniskt och praktiskt genomförbart. Det är inget tvivel om den saken. Vi anser att det är bättre än att irritera Sveriges lantbrukare halvårsvis. Det räcker att göra det en gång om året. Beträffande de sista 450 miljonerna, som skall utbetalas 1990, har vi moderater sagt att det inte är rimligt att grunda ett kompensationsbelopp, som sträcker sig fram till den 1 juli 1990, på en kostnadsnivå som hänför sig till vad som gällde 17 månader tidigare. Det är helt enkelt orimligt med den kostnadsutveckling som vi har i dag. Utskottet skriver också om detta i betänkandet, vilket ordföranden nämnde, och jag vill bara säga att vi moderater är öppna för förhandling. Från moderat sida vill vi gå längre, vi vill ha klarare beslut. Jordbruket skall enligt gängse normer få en kostnadsuppräkning i det här fallet. Det har vi föreslagit i reservation 19. Det finns mycket mer i detta betänkande att kommentera, men jag har velat beröra endast de stora principiella frågorna, dvs. de frågor som vi moderater bedömer vara de viktigaste. Jag yrkar därför, herr talman, bifall till de reservationer där moderaterna finns med. Herr talman! Jag skall även tala något om framtiden. När det gäller en rad av de mest väsentliga punkterna i propositionen kommer regeringen att lida nederlag. Intrycket av en svag jordbruksminister förstärks. Jag konstaterar att utskottet har samlat sig kring förslag i den moderata reservationen och att vi moderater har varit koordinator och moderator i detta sammanhang. Herr talman! Herr minister! Svenskt jordbruk och svensk jordbrukspolitik går nu in i ett nytt skede. Vi vet att vi i Sverige blir mer beroende av omvärlden och att det kommer att ställas nya stora och hårda krav på oss alla. Vi vet att det kommer att innebära problem för många enskilda näringsutövare men även för många regioner här i landet. På sikt tror jag ändå att det blir till fördel både för näringen och för landet som helhet. Jag vill emellertid slå fast ett par punkter i detta arbete. Gränsskyddet, om vilket vi är ganska ense, måste i en eller annan form bibehållas. Det måste ske en avreglering av internregleringarna. I detta sammanhang vill jag poängtera tidsaspekten. Vi skall ha klart för oss att detta är stora och svåra omställningsproblem som kommer att fordra tid, och vi bör försöka vara så generösa som möjligt. Från moderat sida slår vi fast att de jordbruksföretag som skall leva och verka i denna framtida konkurrensutsat — Prot. 1988/89:127 ta omgivning måste vara effektiva. Endast effektiva jordbruksföretag borgar 2 juni 1989 för utveckling och konkurrensförmåga i framtiden. Detta innebär också att vi får arealer som inte används för livsmedelsproduktion. Jag poängterar detta. Inom näringen diskuteras nu en jordbank. Det kan kanske vara lösningen på problemet. Men det är emellertid inte den slutliga lösningen. Såvitt jag kan förstå är detta bara ett sätt att hålla det hela uppe. Vi måste hitta alternativ när det gäller jordbanken. Där kommer skogsplantering, biobränslen, m.m. in. Men vi måste mycket snabbt hitta alternativ. Herr talman! Vi får också vara beredda att stödja olika alternativ. Vi skall ha klart för oss att många regioner är beroende av deltidsjordbruk. Detta deltidsjordbruk måste klaras genom en mer aktiv regionalpolitik med en ökning av sysselsättningen, inte inom själva jordbrukssektorn utan i form av alternativarbeten, deltidsarbeten, i andra branscher. Vi från moderata samlingspartiet har hela tiden hävdat att om svenskt jordbruk skall internregleras fordras det även en avreglerad omgivning. All lagstiftning som så att säga tränger näringen måste ses över — jordförvärvslagstiftning, skötsellagar, skogsvårdslagstiftning, osv. Om näringen skall få arbeta fritt i en fri sektor måste hela spektrumet avregleras. Vi har i vår motion sagt att om inkomsterna inte kan ökas får utgifterna minskas. Vi har sagt att man skall gå in för att minska avgifterna — bekämpningsmedelsavgifter, gödselvårdsavgifter, skogsvårdsavgifter, m.m. Det är mycket stora belopp som svenskt jordbruk lägger ut på dessa avgifter i dag. Det är en väg att gå. Till sist, herr talman, finns det en faktor, som ordföranden var inne på i slutet av sitt anförande men som han inte hann utveckla — och som inte jag heller hinner utveckla. Men jag skulle vilja säga att vi i hela det arbete som nu ligger framför oss måste se till människorna. Det är inte bara ekonomiska fakta och nationalekonomin som gäller. Jordbruket och landsbygden är inte bara statistik. Det finns andra värden, och detta var även ordföranden inne på. Men det skall vi debattera litet längre fram. Herr talman! Det finns alltid vid förändringar en stark tendens att se svårigheterna men inte möjligheterna. Men ju mer jag arbetar med jordbruksfrågorna, desto mer tycker jag mig se jordbrukets möjligheter. Det finns en framtid för svenskt jordbruk, men det förutsätter att vi spelar korten rätt i det svåra arbete som vi har framför oss.

Herr talman! Något som låter vackert: Det finns väldigt många punkter där vi är fullständigt överens. Jag vill understryka den samstämmighet som råder i jordbruksutskottet. Det finns dock några punkter som inte kan stå oemotsagda. Någon antydde att jag skulle ha krupit in i en värmestuga. Nu vet jag inte hur det är med det, för faktum är att jag har blivit förskräckligt förkyld. Så mycket värme var det väl inte då. Någon hade svepande formuleringar om höjda skatter och avgifter och antydde att några av de frågor där centern har medverkat och där beslut skall fattas nästa vecka skulle leda till sådana. Så är inte fallet. Centern har i det 1 här sammanhanget medverkat till att få bort dåliga förslag från regeringen om höjd moms och höjda arbetsgivaravgifter. När det gäller den miljöavgift som läggs på är egenföretagarna undantagna. Det tycker jag är värt att notera. Det var framför allt därför som jag begärde ordet. Jag beklagar att moderaterna har reserverat sig i fråga om kompensationsuppräkning av avtalet, för det försvagar majoritetens skrivning. Jag hoppas att regeringen läser ordentligt i betänkandet på s. 53, där jordbruksutskottet uttalar att det inte finns några hinder, utan tvärtom bör man kunna ta upp frågan och förhandla om en uppräkning av de 450 miljonerna. Detta har utskottet alltså sagt, och därför är moderaternas reservation egentligen onödig.
Herr talman! Jag skulle vilja uppmana Karl Erik Olsson att ta det lugnt nu när han är förkyld så att han inte ställer sig i mera blåsväder, för det kan förvärra situationen. Kostnadsuppräkningarna varierar ju. Man vet ännu inte i utskotten heller vad det hela kommer att innebära. Men man talar i varje fall om kostnadshöjningar, eller en penningindragning på ungefär 20 miljarder. Om vi skall kalla det skatt eller avgift kan ju diskuteras. Jag hävdar att någon aldrig har förlorat på att tala och skriva i klartext. Då vet man vad man menar. Jag anser att utskottets skrivningar inte är tillräckligt starka när det gäller uppräkningen. Vi har gett ett klart besked om vad vi syftar till.

Herr talman! Vi har tidigare från de olika politiska partierna här i kammaren kommenterat den uppgörelse som nåddes inom den internationella frihandelsorganisationen GATT i början av april månad i år. Karl Erik Olsson och Sven Eric Lorentzon har berört händelsen i kammaren i dag. Från folkpartiets sida har vi uttryckt vår stora tillfredsställelse med GATT-genombrottet, som vi anser vara ett viktigt trendbrott. Alltsedan vi i slutet av 1800-talet införde ett gränsskydd för jordbruksprodukter har regleringar ständigt fött nya regleringar. Vi har kommit att alltmer avlägsna oss från marknadsekonomi. Åtskilliga år av utredningar har avsatt tusentals textsidor men misslyckats i ansträngningarna att minska jordbruksbyråkratin. Nu har vi äntligen anträtt vägen ur regleringsekonomin och mot en marknadsekonomi, där statsmaktens huvudsakliga uppgift kommer att bli att ange ramarna ur miljöoch djurskyddsaspekter samt regionalpolitiska aspekter. GATT-avtalet innehåller bestämmelser som skall tillämpas både på lång och på kort sikt. Det långa perspektivet tar sin början 1991, då en successiv neddragning av olika former av jordbruksstöd och handelshinder inleds. I fortsatta förhandlingar, som skall vara avklarade senast hösten 1990, skall bl.a. klarläggas hur långt avregleringen skall gå och takten härför. På initiativ av de nordiska länderna innehåller GATT-dokumentet be Prot. 1988/89:127 stämmelser, som ger möjlighet för de länder som ställer längre gående krav 2 juni 1989 ur miljöeller djurskyddssynpunkt att få kompensera sitt jordbruk för ökade kostnader. Denna bestämmelse ser vi som mycket värdefull ur internationell miljöoch djurskyddssynvikel och för att det verkligen skall kunna bli en internationell konkurrens på lika villkor. Genombrottet i GATT-förhandlingarna innebär dock inte att alla problem är lösta för det svenska jordbruket och att det bara återstår en transportsträcka fram till ett internationellt avreglerat jordbruk. Jordbruket kommer att ställas inför betydande problem under övergången. För det första är inte våra lantbrukare vana vid att uppträda som företagare på en fri marknad. De har varit verksamma inom en näring, där staten garanterat priser och avsättning. Prisnivån har visserligen varit pressad på grund av överproduktionen, men den svårigheten har större delen av lantbrukarkåren bemästrat genom att arbeta fler timmar och genom att skaffa inkomstkällor utanför jordbruket. När nu förutsättningarna ändras och allmänna företagaregenskaper, såsom förmågan att göra marknadsbedömningar i större utsträckning, kommer att påverka resultatet, är det troligt att ett relativt stort antal lantbrukare vill lämna jordbruket för andra yrkesuppgifter. Det kommer av många att upplevas som en smärtsam omställning, och det är viktigt att samhället lämnar det stöd som behövs för att detta skall kunna ske under socialt accepterade former. För det andra måste arbetet med att minska överproduktionen av livsmedel bedrivas målmedvetet från alla länders sida, även under den tid då en successiv avreglering skall ske. Skall GATT-avtalet kunna förverkligas fullt ut måste det föreligga någorlunda balans mellan utbud och efterfrågan när de sista regleringarna släpps. Annars uppstår en turbulens av sådan omfattning att hela avtalet kommer att raseras. Den fria konkurrensen kommer, när avregleringen är genomförd, att förändra livsmedelsproduktionen i de olika länderna, men det kommer förhoppningsvis att kunna ske i en takt som ger enskilda lantbrukare möjlighet till anpassning och omställning. Vi har i vårt land kommit en bra bit på väg när det gäller balansen mellan produktion och konsumtion av animalier, men tyvärr svänger utvecklingen nu åt fel håll och överskotten börjar åter att öka. När det gäller spannmålsöverskottet har i stort sett ingenting skett under den femåriga omställningstid som riksdagen beslutade om 1985. Den minskning som har skett härrör från tillfälliga åtgärder, såsom betald träda. Det mest hoppingivande för framtiden vad avser alternativ till den för stora spannmålsodlingen har uppenbarat sig under det senaste halvåret i form av ett koncept för energiskogsodling som utvecklats av Örebro Lantmän. Men det behövs ett intensivt utvecklingsarbete för att denna odling skall lyckas. När man läser årets prisregleringsproposition får man ett intryck av att regeringen tror att GATT-avtalet kommer att lösa alla problem för det svenska jordbruket. Det är oroande om regeringen inte inser att vi fortfarande dras med olösta överskottsproblem och att jordbruket kommer att ställas inför stora påfrestningar innan GATT-avtalet är uppfyllt. Herr talman! Jag har inledningsvis uppehållit mig vid GATT-avtalets långsiktiga påverkan på vårt jordbruk. Men också i det korta perspektivet 13 Prot. 1988/89:127 har det fått betydelse för kostnadskompensationen till jordbruket under 2 juni 1989 nästa budgetår. Producentpriserna får inte längre höjas, och därför har I mo i, . oc « regeringen föreslagit att kostnadskompensationen skall utbetalas per djur och per areal. Konsumentpriserna kommer med regeringens uppläggning inte heller att öka, utan det är i första hand medel inom regleringsekonomin och i någon mån budgetmedel som används. Även om den valda metoden är något ”trubbig”, accepterar vi förslaget. Vi kan dock inte acceptera regeringens förslag när det gäller statens delansvar för överskottsspannmålen. Riksdagen beslöt 1985 att statens ansvar under en femårsperiod skulle gälla 40 96 av exportkostnaderna för överskottet vid normalskörd. I proposition 1984 85:33, som låg till grund för beslutet, redovisas den beräkning som livsmedelskommittén hade gjort och som innebar att samhällets kostnader förväntades för första året uppgå till 160 milj.kr. för att därefter minska. Totalt beräknades summan för de fem åren uppgå till 600 milj.kr. Av livsmedelskommitténs rapport framgår att kommittén bedömde att världsmarknadspriserna på spannmål skulle komma att öka och att alternativ till den för stora spannmålsodlingen skulle komma fram under perioden. Tyvärr blev det inte så. Av någon anledning har socialdemokraterna valt att inte acceptera riksdagens beslut om ett 40-procentigt samhällsansvar under hela perioden, utan man har hävdat att beloppet skall trappas av. Eftersom man förra året fick med vpk på sin tolkning, hävdar man nu att den ståndpunkt som en majoritet av utskottet intagit strider mot GATT-avtalet. Statens bidrag för kommande budgetår kommer ju att bli högre än det är för innevarande budgetår. Vi har den uppfattningen att socialdemokraterna även på denna punkt har fel. Enligt GATT-avtalet har man rätt att fullfölja de beslut som tidigare fattats. Ett sätt att minska kostnaderna för överskottsarealen har varit olika former av trädesprogram. Man har med rätta kunnat kritisera programmens uppläggning och dispenser ur miljösynpunkt. Men att gå så långt att man föreslår att dessa program skall upphöra anser vi vara fel. Nu har regeringen redan i samtal med LRF lovat fortsatta trädeseller jordbanksprogram. Det tycker vi är bra. Därmed har yrkandet i folkpartiets motion tillgodosetts. När riksdagen förra året beslöt att avskaffa tvåprissystemet för mjölk per den 1 juli 1989 önskade vi i folkpartiet att medel skulle avsättas för att säkerställa att den produktionsökning som kunde förväntas inte skulle leda till sänkt producentpris inom stödområdet. Vårt förslag vann inte gehör. Vi har i en motion i år upprepat förslaget. Eftersom det fanns möjlighet att i utskottet få en majoritet för en ökad uppräkning av Norrlandsstödet med 55 miljoner utöver vad regeringen föreslagit, valde vi att gå på samma linje för att därmed kompensera mjölkproducenterna inom stödområdet. Vi i folkpartiet har framställt en reservation som berör självförsörjningsgraden för socker. Regeringen har föreslagit att självförsörjningsgraden skall dras ned till 85 96, och det kan nog på sikt vara riktigt. Men vi i folkpartiet instämmer i de argument som Karl Erik Olsson här framförde. Riksdagen bör när det gäller detta beslut avvakta tills det finns möjligheter att bedöma 14 de transportoch regionalpolitiska aspekterna på en nedläggning av socker bruk. Den parlamentariskt sammansatta jordbruksgrupp som skall försöka — Prot. 1988/89:127 åstadkomma en helhetsbedömning av det framtida svenska jordbruket skall 2 juni 1989 ha möjlighet att även betrakta denna fråga. Vi i folkpartiet hade tänkt stödja övriga oppositionspartiers reservation när vår inte längre kom i fråga. Men jag har erfarit att miljöpartiet inte kommer att göra det, och då tjänar det ingenting till att stödja nämnda reservation. Jag yrkar i varje fall bifall till vår reservation 22.

Herr talman! När det gäller det betänkande från jordbruksutskottet som vi nu behandlar — 1988/89:JoU21 — döljer sig bakom den för den oinvigde kanske något tråkiga rubriken ”Jordbruksprisreglering m.m.” ett oerhört spännande och dramatiskt innehåll. Den här våren har vi i vårt land fått uppleva att spannmål eldats och att mjölk hällts ut. Vidare har lantbruksstyrelsen blockerats. Vi har också sett landsbygdskvinnor demonstrera här i Stockholm. De har kommit hit till riksdagen för att tala med riksdagsledamöterna. En del av dessa aktioner har präglats av desperation. Från jordbruksutskottets sida säger man i detta betänkande att man har förståelse för den oro som jordbruksnäringens företrädare känner i dag. Även om protesterna ibland kommer till uttryck på ett sätt som jag tvivlar på, har jag många gånger förståelse för dessa. Sanningen är ju den att vi står inför en ny utveckling när det gäller det svenska jordbruket. Kanske ingen av oss egentligen riktigt vet vad den kommer att leda till. Orsakerna till oron är dels den internationella utvecklingen inom jordbruket, dels den av alla partier och av jordbruksnäringens företrädare tydligt markerade ambitionen att bryta upp den svenska jordbrukspolitiken och göra grundläggande och avgörande förändringar. Alla vill ändra — men hur och till vad? Inom ramen för GATT har diskussionen om den internationella handeln med jordbruksprodukter blivit allt viktigare under 1980-talet. Det finns olika skäl till det: stagnerande marknader i industriländerna och ökad export från utvecklingsländerna. Men samtidigt är köpkraften sämre i utvecklingsländerna i fråga om importen. Bl.a. den tekniska utvecklingen har resulterat i tidvis stora överskott och vikande marknader för de viktiga jordbruksexportländerna. Detta förhållande, kopplat till de i många länder omfattande byråkratiska och kostsamma interna regleringarna, har ökat viljan hos många länder att minska hindren för handeln med jordbruksprodukter och att minska de interna regleringarna. Det kan tyckas få en del förvånande konsekvenser när det gäller de politiska positionerna, t.ex. i vårt land. Internationalister blir till nationalister. Forna nationalister blir plötsligt stora förespråkare för ökad internationalism. Varför denna turbulens, detta skenbara åsiktsbyte? Enligt min mening är det inte så konstigt som det verkar. Det är egentligen ganska logiskt, och det bottnar i de skilda ideologier som olika politiska partier har — de ideologier som då och då dödförklaras men som nog trots allt lever och utvecklas. För arbetarrörelsen, för socialismen, är internationalismen en konsekvens av solidariteten. Och solidaritet betyder gemensamt ansvar — att ta gemensamt ansvar för utvecklingen, att i samarbete mellan olika länder och olika folk bygga en ny värld. För den klassiska högern är grunden för utvecklingen konkurrensen. Nationalismen blev då ett sätt att hävda det egna landet i konkurrensen med andra länder — en nationalism som i sin yttersta förlängning också kunde gå över i krigshandlingar. För både högern och vänstern har teorierna om komparativa fördelar varit betydelsefulla. De formulerades i en tid när industrialismen sågs som framför allt positiv och som den möjliga vägen till utveckling och välstånd för alla länder, även om den vägen ofta gick över lik och även om den ofta kritiserades av socialismen för de fruktansvärda förhållanden den ledde till för de människor som arbetade inom industrierna. Alla länder skulle göra vad de var bäst på. Så skulle man byta med varandra, och allt skulle bli till det bästa. Vem har inte ätit holländsk choklad, druckit engelskt te, använt kläder sydda av engelsk bomull — eller varför inte druckit svenskt kaffe? Länderna i tredje världen ingick inte som fullvärdiga parter i dessa teorier om komparativa fördelar. De var offren. Det var deras råvaror som industriländerna använde sig av i sin egen utveckling. De länderna i tredje världen är fortfarande offren. Förutom den oerhörda snedfördelning mellan länderna i världen som den här utvecklingen bar på tog teorierna om de komparativa fördelarna ingen som helst hänsyn till ekologiska problem. Vi har ibland en överdriven tro på att miljömedvetenheten har uppkommit i vår tid. Det har faktiskt vid tiden runt sekelskiftet väckts motioner i Sveriges riksdag som berört massaindustrins miljöförorenande utsläpp. Men i stort sett var ju ändå miljömedvetenheten mycket liten, för att inte säga obefintlig. Den är någonting som har vuxit fram mycket senare. Det gäller insikten om att råvaror är begränsade och att man måste hushålla med dem, insikten om att produktion av olika varor — såväl livsmedel som andra produkter — måste bygga på fungerande kretslopp, där man återför till jorden det som man en gång har tagit ifrån den, insikten om att en produktion som inte bygger på kretslopp ger upphov till sopor och avfall som vi för all framtid måste hantera. Den insikten är ny, och den insikten måste leda till att teorierna om de komparativa fördelarna blir högst begränsade. Bara inom de givna naturliga geografiska ramarna kan vi numera tala om de komparativa fördelarna hos olika länder. Vi måste inse att den bästa utvecklingen är den som är mest varierad, som innehåller mest av mångfald. Det är en lärdom som vi kan dra av naturen själv. De ekosystem som bäst överlever är de som är mest varierade, som i sig innehåller flest lösningar på problemen. För den politiska vänsterns del måste slutsatsen av allt detta bli att det internationella samarbetet på alla områden — och särskilt när det gäller livsmedel och jordbruk — måste bygga på en sund nationalism, nämligen den som innebär att olika länder tillerkänns en möjlighet till en egen rik och varierad utveckling. Det måste vara grunden i de internationella förhandlingarna. Det hävdas i dag att u-länderna är beroende av sin livsmedelsexport för att kunna utvecklas. Den är ju i själva verket nödvändig för deras egen utveckling. De skulle behöva äta den maten själva. Anledningen till att de Prot. 1988/89:127 tvingas till en omfattande export är ju framför allt att de dignar under en = 2 juni 1989 enorm skuldbörda. Det är därför som man från Peru exporterar fiskmjöl fast man så väl skulle behöva behålla fisken för det egna folkets räkning. Det fagra talet om u-ländernas behov av utveckling, när det gäller en liberalisering av handeln med jordbruksprodukter, döljer vad det egentligen handlar om. USA och EG -— stora exportörer av jordbruksprodukter — söker efter nya marknader för sina varor och har inte några planer på att begränsa sin produktion. Det är också som marknad som Sverige är intressant när det gäller handeln med jordbruksprodukter. Det är den rollen vi tilldelas om de här jättarna i fråga om jordbruksproduktion får bestämma. Vi kan — och måste — givetvis från vår sida hävda en annan ståndpunkt och se till att vi kan finna värdefulla tillskott till världsmarknaden som vi kan exportera. När man diskuterar den GATT-överenskommelse som nyligen har beslutats, sägs det ju ofta att den sätter snäva gränser för vad vi kan tillåta oss i framtiden när det gäller vårt stöd till jordbruket. Man säger också att grunden är att olika länder bara av det skälet att de vill bli mer internationella vill ha en ökad handel. Så är det inte. Om man studerar vilka effekter GATT:-avtalet har fått i andra länder, t.ex. i USA, finner man att det är på ett helt annat sätt. Enligt lantbruksrådet i Washington förespråkar USA:s jordbruksminister i oförtäckta ordalag att man skall öka exportstödet, att man skall utnyttja GATT-överenskommelsen för att öka trycket på EG. Det är alltså något helt annat än vad vi här i diskussionen ofta får höra. När det gäller Sveriges roll i den internationella jordbrukshandeln tycks det också finnas tendenser till att man så att säga vill byta äpplen mot päron. Michael Sohlman säger i en intervju i Handelskammartidningen att vi inte kan acceptera att jordbruksprotektionismen blockerar vägen för en friare världshandel — alltså med andra produkter.

Detta är en syn på det svenska jordbruket som vi absolut avvisar. Vi kan inte bortse från de internationella förhandlingarna och från vårt behov av internationella relationer. Men vi måste i vårt agerande vid dessa internationella kontakter hävda vårt lands utveckling, vårt lands jordbruk, som en grund för det internationella samarbetet. Vi skall inte — som det ibland kallas — övertolka GATT-beslutet. Det är av det skälet som vi från vpk:s sida över huvud taget avvisar det s.k. provisorium som vi har att ta ställning till. Vi anser att vi mycket väl hade kunnat fatta ett beslut av traditionell typ i det här landet. Vi tycker nämligen att den förändring av den svenska jordbrukspolitiken som vi är i färd med att diskutera skall diskuteras långsiktigt och att vi skall komma fram till vad vi tycker är bäst för vårt land på sikt. Den förändringen skall inte forceras fram genom provisorier och kanske ogenomtänkta beslut. Jag vill därmed yrka bifall till reservation 17. 17 I de internationella förhandlingarna är diskussionen om gränsskyddet viktig. Vi har i andra sammanhang — det har ju nu blivit en följetong här i kammaren — tagit upp behovet av ett kvalitativt gränsskydd, och vi gör det även i det här sammanhanget. Vi måste alltså kunna ställa samma krav på de produkter vi importerar som vi ställer på de produkter vi tillverkar här i vårt land. Detta måste gälla hygieniska krav — frånvaron av bekämpningsmedel — och det måste också kunna gälla etiska aspekter och andra förhållanden som är viktiga för livsmedelskvaliteten. Jag vill yrka bifall till reservation nr 20. Bakom det faktum att den svenska regeringen är oerhört angelägen att hävda att GATT sätter snäva gränser, finns uppenbarligen ett behov av stöd för den politik som man vill genomföra i landet, men som man inte tycker sig ha styrka till ensam. Det kan tyckas märkligt, eftersom alla andra partier och även jordbruksnäringens företrädare är överens om att vi behöver en förändring av den svenska jordbrukspolitiken. Det behovet av förändring bottnar i de förhållanden som har kommit att formas här i vårt land. När jag kom till jordbruksutskottet i höstas sade en av utskottets ledamöter halvt på skämt till mig att det påstås att det finns två personer i det här landet som förstår sig på jordbruksprisregleringen, men ingen vet var de finns. Efter mitt första riksdagsår, när jag har försökt att sätta mig in i de olika regleringarna inom jordbrukets område, har jag insett att det finns en hel del allvar i detta skämtsamma påpekande. Bara det faktum att den svenska jordbrukspolitiken är så komplicerad, så svår att sätta sig in i, för dem som skall besluta om den och för dem som skall leva med den, är i sig ett skäl till att förändra och förenkla den. Det är planoch regleringsekonomi när den är som sämst. Den uppmuntrar i sig till ständigt nya klåfingrigheter. Detta gör det omöjligt för de enskilda människorna att planera och styra sitt liv i samarbete med andra. Utifrån de uppställda målen har den också en låg måluppfyllelse. Varken konsumentmålet, inkomstmålet, det regionalpolitiska målet, sårbarhetsmålet eller miljömålet kan sägas vara uppfyllt. Sverige tillhör de länder i världen som har de allra dyraste livsmedlen. Vi har visserligen för det mesta en god hygien, men det har framförts annan kritik som rör det utslätade sortimentet, svårigheten för konsumenten att kunna variera det som köps. Ett jordbruk där bara en knapp tredjedel av heltidsjordbrukarna kan livnära sig på sin verksamhet kan man inte heller säga uppfyller inkomstmålet. Trots beslut om att jordbruket i Norrland inte skall minska är det vad som sker. Alltså är inte heller det regionalpolitiska målet uppfyllt. Det stora beroendet av importerade insatsvaror och av långa och omfattande transporter gör också att vi har ett mycket sårbart jordbruk. Sist, men inte minst, vet vi alla att det framför allt i de södra delarna av landet uppstår oerhörda miljöproblem i samband med jordbruket. Det är utsläpp av näringsämnen till vattendrag och hav. Det är utarmning av flora och fauna. Det är behov av konstgödsel och bekämpningsmedel. Vi behöver en politik som frigör människors fantasi och kreativitet, som ger dem utrymme för utveckling, en politik som befrämjar uppkomsten av fungerande kretslopp inom jordbruket och som leder till ett jordbruk väl fördelat över landet. Det vi har inom jordbrukssektorn i dag är en kapitalistisk planhushållning. Det vi skulle behöva är en socialistisk marknadsekonomi. Det pågår i den nyligen tillsatta parlamentariska arbetsgruppen diskussio — Prot. 1988/89:127 ner om hur vi skall utveckla den svenska jordbrukspolitiken. Jag tror för min — 2 juni 1989 delatt vi måste inse att det svenska jordbruket inte är enhetligt. Det finns helt olika förutsättningar i olika delar av landet. Vi kan inte arbeta med en generell jordbrukspolitik. Vi måste arbeta med helt olika förutsättningar, eftersom det råder helt olika förutsättningar i glesbygden och i de södra delarna av landet. Jordbruket döljer inom sig, skulle jag vilja påstå, stora klasskillnader. Den generella jordbrukspolitiken gynnar de stora jordbruken på de smås | bekostnad. Inom spannmålsodlingen skulle de stora spannmålsodlarna klara sig mycket bra utan det stöd som de får från samhället, men de får ändå den största delen av stödet. Det finns mycket små spannmålsodlare, som får den minsta delen av stödet, men som likväl inte klarar sig utan det stöd de får. Det är uppenbart att det behövs en förändring av detta. Vi hari år slutit upp kring den inställningen att samhället skall ta ansvar för överskottet på spannmål med 40 96 av normalskörden. Det markerar en uppslutning kring det svenska jordbruket i sig, en uppslutning som vi tycker är nödvändig i den här situationen, när så många inom jordbruket känner ett stort hot. Men vi har också krävt, och fått gehör för det i utskottet, att när man beslutar om hur dessa pengar skall fördelas skall det göras i samråd med regeringen och näringens representanter. Det skall göras på sådant sätt att det bidrar till att minska överskottet på spannmål, att det bidrar till en omställning. Vi anser att det ökade stödet ger utrymme för ett fördjupat och bättre omläggningsstöd t.ex. till den alternativa odlingen. Vi menar att vi inte kan ha överdrivna illusioner om hur snabbt en omläggning av den svenska jordbrukspolitiken kan komma. Vi kan inte tro att arbetsgruppen till hösten skall ha kunnat formulera en ny jordbrukspolitik. Enligt min bedömning kommer det säkert att ta minst tio år att lägga om den svenska jordbrukspolitiken. Vi kan inte under hela den tid som en omställning tar låta t.ex. de regionalpolitiska ambitionerna vila. Vi kan inte lämna åt sidan stödområdesindelning, uppräkning av Norrlandsstöd eller åtgärdsprogram och säga att vi | skall lösa detta med en helt ny jordbrukspolitik. Vi måste ännu ett bra tag framåt leva med den vi har. Det vi i dag, med det beslut vi fattar, säger till bönderna om hur vi ser på de regionalpolitiska aspekterna, på glesbygden och deras behov utgör signaler om hur vi betraktar jordbruket i framtiden. Därför är vi från vpk:s sida besvikna över att vi inte kunde nå enighet i utskottet om ett än kraftigare stöd till stödområdet. Vi är naturligtvis glada över den uppräkning av Norrlandsstödet som utskottet ändå gjorde, men vi anser att man hade behövt gå mycket längre. Jag vill yrka bifall till reservationerna 27, 28 och 31, som på olika sätt berör dessa aspekter. Jag skulle i sammanhanget något vilja beröra Sven Eric Lorentzons inlägg. Det vore mig fjärran att vara lika förmäten som han när jag talar om vem som påverkar jordbrukspolitiken. Jag skulle framför allt inte vara det om jag hade så litet på fötterna som jag tycker att moderaterna har i det här fallet. Utöver det som det råder en djup enighet om hos alla, nämligen att vi skall bevara ett gränsskydd, om än i ändrad form, och att vi skall göra en intern avreglering, 19 tycks moderaternas jordbrukspolitik bestå av, som Sven Eric Lorentzon uttryckte det, att vi måste ta mark ur produktion. Moderaterna föreslog faktiskt också att man skulle slopa det särskilda åtgärdsprogrammet för stödområdet. Det tycker jag inte är en sådan jordbrukspolitik att man kan stå här i talarstolen och slå sig för bröstet. Jag tycker inte heller att det finns någon anledning att säga att det är den jordbrukspolitiken som har varit vägledande för utskottet i årets hantering. Det har den tack och lov inte varit. Vi har i reservationer också tagit upp behovet av ett bättre och mer långsiktigt stöd till alternativ odling. Jag skulle också från talarstolen vilja ansluta mig till det särskilda yttrande som finns om biotoprestaurering, vilket genom ett olyckligt missförstånd inte har undertecknats även av vpk. Vi tycker också att det är viktigt med åtgärder mot kväveläckage, åtgärder för att minska användningen av bekämpningsmedel och konstgödsel. Våra förslag har behandlats i andra sammanhang och tas inte upp här i dag. Allt detta är oerhört viktiga aspekter: en omläggning till alternativ odling, en minskning av miljöproblemen i det konventionella jordbruket. Detta är åtgärder i syfte att forma framtidens jordbruk. Det begränsade stöd för omläggning till alternativ odling som har införts fr.o.m. i år har bara detta första år lett till att arealen alternativt odlad mark har tredubblats, från 10 000 hektar — som visserligen är mycket litet — till 30 000 hektar. Det är en bra start för ett omläggningsstöd till alternativ odling. Med ett fördjupat och mer omfattande stöd kommer utvecklingen att kunna gå i en oanat snabb takt, enligt min mening. Jag vill också ägna några ord åt det som sägs i propositionen och betänkandet om genteknik. Regeringens proposition innehåller en begäran om bemyndigande för regeringen eller för myndighet som regeringen utser att meddela föreskrifter om användande av genteknik på växter. Vi har inte reserverat oss mot detta förslag. Men jag vill påpeka att vi tycker att det är ett förslag som egentligen är innehållslöst. Den handlingsförlamning som präglar regeringen i dessa frågor är förödande. Vad hjälper ett bemyndigande när det inte finns någon lagstiftning att stödja sig på? Efter vilka kriterier skall regeringen eller den myndighet som utses agera? Vad skall bedömningarna grundas på? Det kunde vara intressant att i dag få en redogörelse för detta. Gentekniken i sig innebär både löften och hot. Det är inte så att vi som är motståndare till den snabba utvecklingen av gentekniken vill frånhända oss möjligheterna. Men vi anser att utvecklingen av gentekniken i hög grad måste styras av samhället. Grundforskningen måste byggas upp. I dag är det skrämmande nära mellan forskningen och tillämpningen av den. Det är framför allt de företag som tillverkar produkter som är gångbara på en marknad som också engagerar sig i gentekniken. Därför är det oerhört brådskande med en lagstiftning som sätter ramar, styr utvecklingen och som tar upp frågan om ekonomiskt ansvar för dem som använder sig av genteknik. Vi har därför stött kraven på att det tills vidare skall vara stopp för användande av gentekniskt manipulerade organismer och utplacering av dem i naturen. Vi tycker inte heller att patentlagstiftning skall få användas när det gäller genteknik. Herr talman! Det finns till detta betänkande fogade många reservationer, som vpk har undertecknat. Tiden medger inte att jag går in på någon djupare Prot. 1988/89:127 redogörelse för dem alla.

Herr talman! Jag vill göra ett förtydligande. Jag sade att man skall ta mark ur livsmedelsproduktion, inte mark ur produktion. Jag angav också olika vägar som man kan gå. Vi tar redan i dag mark ur livsmedelsproduktion genom Omställning 90 och det som eventuellt kommer efteråt. Jag varnade för att det kan bli en permanent bank. Jag nämnde ordet skogsproduktion. Det är också en form av produktion. Det är inte att ta mark ur livsmedelsproduktion. När det gäller särskilda stödåtgärder till jordbruket i Norrland, förutsätter jag att Hans Dau som behärskar detta kan förklara närmare. Det sägs klart i propositionen, dvs. regeringsförslaget, att de 45 milj.kr. icke skall gå till gängse jordbruksproduktion, utan till särskilda stödåtgärder och sådant. Regionalpolitiken bör diskuteras där den hör hemma, inte inom jordbrukspolitiken.

Herr talman! Jag vet inte om jag blev så mycket klokare om hur moderaterna tänker sig framtiden när det gäller livsmedelsproduktionen med hjälp av Sven Eric Lorentzons replik. När Sven Eric Lorentzon säger att man tänker sig ta mark ur livsmedelsproduktion, skulle jag ändå vilja ha förtydligat var i landet denna mark skall tas. Var skall vi bevara livsmedelsproduktionen? Är det i glesbygderna? Är det i stödområdet som moderaterna vill vara med och bevara ett jordbruk som producerar livsmedel? Eller vilka andra delar av landet tänker man på?
Herr talman! Det är möjligt om man tittar på den kapitalistiska planhushållningen att det går att bestämma vilka arealer som skall tas ut. Men om man tillämpar den socialistiska marknadshushållningen, som vi kan göra här, kommer det att regleras av sig självt. Det finns ingen politiker i detta land som kan tala om vilka marker som skall tas ur produktion just nu.
Herr talman! Det finns ändå en ganska bred uppslutning både bland politiska partier och bland människor i allmänhet om att det är särskilt viktigt, t.ex. vid en ökad internationell jordbrukshandel, att bevara livsmedelsproduktionen i det som vi kallar glesbygderna i vårt land. Därför tycker jag att det är intressant att veta hur moderaterna tänker sig denna omställning, dvs. vilka delar av landet som skall minska sin livsmedelsproduktion. Det kanske inte går att komma längre i denna diskussion just nu.